Herr talman! Jag har inte tänkt gå in i någon sakdebatt i ärendet. Jag vill bara helt kort anföra att utskottsmajoritetens principiella inställning i denna fråga inte har ändrats sedan vi senast hade ärendet uppe till behandling. Vi anser fortfarande att hjälpbehövande skall stödjas genom bidrag, och jag tror i motsats till herr Carlshamre att det skall gå att lösa problemet den vägen, så att vi slipper stödja dem genom skatteavdrag, det slår ojämnt, anser vi. Nr 7 Denna inställning har förstärkts, inte minst genom debatten under de senaste månaderna angående avdragsmöjligheterna över huvud taget. Med detta korta inlägg vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ett enhälligt utskott har avstyrkt min motion 1194 om förbättrad handikappersättning åt hörselskadade, och jag finner det föga meningsfullt att yrka bifall till nämnda motion. Däremot har jag begärt ordet för att påtala att man vid olika tillfällen har tagit upp frågan om gravt hörselskadades möjligheter att erhålla handikappersättning. Senast på Hörselfrämjandets riksmöte i Varberg i somras framställdes bestämda önskemål om att handikappersättning skall utgå till hörselskadade som för sin dagliga livsföring måste använda hörapparat och att handikappersättningen bör utgå med minst 30 926 av basbeloppet.

Till detta kan sägas att de som är gravt hörselskadade och som för sin livsföring, exempelvis för att klara av sitt dagliga arbete, är helt beroende av hörapparat, därmed får vidkännas extra kostnader just på grund av sitt handikapp. De borde därför ha rätt att erhålla handikappersättning. Jag vidhåller, herr talman, det berättigade i att handikappersättning utgår till denna grupp handikappade, och jag beklagar att utskottet inte funnit skäl att tillstyrka motionen. Det finns därför anledning att återkomma till denna fråga vid ett följande riksmöte. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Handikappersättning är en ny förmån som utgår fr.o.m. den 1 juli i år och ersätter invaliditetstillägget och invaliditetsersättningen. Det är sagt att den nya ersättningsformen skall tillämpas väsentligt generösare än de tidigare formerna. Ersättning kan utgå med 30, 45 eller 60 96 av basbeloppet alltefter omständigheterna i det enskilda fallet. Vissa typer av handikapp — blindhet, dövhet och grav hörselskada — berättigar alltid till handikappersättning. Den som är döv eller gravt hörselskadad äger alltså utan särskild prövning rätt till handikappersättning med minst 30 6 av basbeloppet. Sedan kan handikappersättning också utgå efter individuell prövning, och den bestämmelsen är avsedd att tillämpas på samtliga typer av handikapp, alltså även hörselskada av lättare slag. Vid den individuella prövningen av rätten till handikappersättning skall man beakta den handikappades sammanlagda behov av stöd. Det innebär att man skall väga samman den handikappades vårdoch hjälpbehov med hans merkostnader till följd av handikappet. Det utgår alltså redan i dag handikappersättning till hörsekskadade — generellt till gravt hörselskadade och efter individuell prövning även till personer med lättare hörselskada. Genom differentieringen av handikappersättningen och genom att ersättningen skall grundas på den handikappades sammanlagda behov av stöd har det alltså skapats garantier för att man i den praktiska tilllämpningen skall kunna tillgodose sådana hörselskadade vilkas handikapp inte är så gravt att de har en generell rätt till handikappersättning.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
Herr talman! Huruvida motionen grundar sig på felaktiga premisser tillkommer det inte mig att bedöma. Men det kommer sannolikt att visa sig i den praktiska tillämpningen att svårigheter föreligger för de hörselskadade att erhålla handikappersättning. Det är detta som ligger till grund för motionen. Jag noterar med tillfredsställelse det besked som herr Nilsson i Kristianstad lämnat och som kan komma att utgöra grund för eventuella överklaganden.
Herr talman! Som jag tidigare sade är handikappersättningen en ny förmån — den trädde i kraft den 1 juli. Jag tycker att det finns anledning att avvakta och se hur man i tillämpningen följer intentionerna med bestämmelserna.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att yrka bifall till min motion. Jag kan konstatera att liknande motioner gått som följetonger under de senaste årens riksdagar. Årets motion kommer att bli besvarad, antingen positivt eller negativt, genom handikapputredningens betänkande som väntas föreligga om några månader. I avvaktan på detta betänkande avstår jag från att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Herr Johansson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att vidta ytterligare åtgärder i syfte att förhindra markägare att med hägnader i skog och mark utestänga allmänheten från betydande strövoch rekreationsområden. Med stöd av 17 § naturvårdslagen kan länsstyrelsen ge föreläggande om s.k. stängselgenombrott, om området har betydelse för allmänhetens friluftsliv. Den som har satt upp stängslet kan allså tvingas att anordna grind eller på annat sätt ordna så att det är lätt att komma igenom stängslet. Är det uppenbart att stängslet endast avser att utestänga allmänheten från området, kan föreläggande meddelas om att stängslet skall tas bort. Möjligheterna till stängselgenombrott utvidgades genom lagändring som trädde i kraft den 1 januari i år. Frågan om hållande av vilt inom hägnad undersöks f.n. av en arbetsgrupp inom naturvårdsverket. Enligt vad jag har inhämtat kommer en rapport med förslag till åtgärder att avlämnas i början av 1976. Som jag tidigare har uttalat i riksdagen är jag beredd att vidta de åtgärder som krävs för att på lämpligt sätt reglera denna fråga och slå vakt om allemansrätten. I avvaktan på naturvårdsverkets förslag har regeringen därför nu föreskrivit samrådsplikt enligt 20 § naturvårdslagen i fråga om vilthägnad. Bestämmelse härom har tagits in i naturvårdskungörelsen. Det innebär att den som vill uppföra vilthägnad omkring område där allmänheten får färdas fritt blir skyldig att anmäla detta till länsstyrelsen i god tid innan hägnad sätts upp.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

Det rör sig således om en ökning på bortåt 60-70 926 på ett par år. Det är minst sagt oroväckande. De områden som hägnas tycks dessutom till ytan vara mycket omfattande. Genomsnittet anses ligga omkring 30 ha. Inom ramen för detta genomsnitt torde det finnas ett flertal hägnader på över 100 ha. Hägnader av områden mellan 400 och 600 tunnland är kända i landets sydligaste delar. Tyvärr tycks det bli allt vanligare, trots att vi fått en strängare naturvårdslag, att ägare till stora markområden uppför stängsel av olika slag som utestänger allmänheten från marker där man tidigare kunnat ströva. Denna utveckling måste bekämpas. naturvårdslagen i flera avseenden. Det tycks emellertid vara ovisst om länsstyrelserna verkligen utnyttjar de möjligheter som den nya naturvårdslagen ger i syfte att åstadkomma stängselgenombrott eller att hägnader rivs. Det är i så fall mycket betänkligt. Det skulle onekligen, herr statsråd, vara intressant att närmare få belyst om länsstyrelsernas agerande gentemot dem som inhägnar markområden har skärpts med den nya lagens tillkomst eller om attityden i stort sett är densamma som när den gamla lagen gällde. Det finns kritiker som menar att vissa länsstyrelser är undfallande gentemot markägare som inhägnar. Vi får hoppas att det inte är så. Den 24 oktober 1974 framhöll jag här i riksdagen att 17 § naturvårdslagen borde få ett sådant innehåll att statlig myndighet kan förhindra att hägnad sätts upp. Fortsätter trenden med allt fler hägnader kan enligt min mening en ytterligare lagskärpning därför bli nödvändig. Jag vill bara till sist, herr talman, säga att självfallet vilar ett stort ansvar för frågans vidare utveckling också på markägarna själva. Genom att visa stor restriktivitet och starkt begränsa hägnader av olika slag i naturen kan markägarna själva medverka till att en ytterligare skärpning av naturvårdslagen blir överflödig.
Herr talman! Jag förutsätter givetvis att länsstyrelserna prövar dessa frågor i lagstiftningens anda. Den ytterligare skärpning som kommer till stånd genom samrådsförfarandet är ett understrykande av denna min uppfattning.
Herr talman! Herr Lindkvist har frågat om regeringen avser vidta åtgärder i FN som syftar till en internationell bojkott av Chile. Regeringen har vid olika tillfällen med stöd av en bred svensk folkopinion gett uttryck för sitt bestämda avståndstagande från förtrycket i Chile. Regeringen har därmed velat medverka till att få till stånd en kraftfull internationell opinion mot detta förtryck. Vi menar att en sådan internationell opinion inte kan undgå att påverka utvecklingen i Chile. Därför har Sverige i FN, i år liksom förra året, varit bland initiativtagarna till resolutioner mot juntan inom ramen för generalförsamlingens tredje utskott som behandlar frågor om mänskliga rättigheter. Beslut om tvingande bojkotter och sanktioner kan endast fattas av FN:s säkerhetsråd. För att ett sanktionsbeslut skall komma till stånd krävs inte endast majoritet inom rådet utan även att ingen av de fem permanenta rådsmedlemmarna inlägger sitt veto. En förutsättning för att rådet skall kunna besluta om sanktioner mot en stat är att rådet konstaterar att det föreligger ett hot mot fred och säkerhet. Regeringens bedömning är att förutsättningar för närvarande saknas för att få till stånd beslut i säkerhetsrådet om FN-sanktioner mot Chile.
Herr talman! Jag skall först tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Den är framställd i klart medvetande om att en bojkott mot det förtryckta demokratiska Chile måste få en bred internationell uppslutning om den skall framstå som meningsfylld. Det är genom FN en sådan bojkott måste organiseras.

En storm av förbittring över hela den civiliserade världen var svaret på dessa grymheter. Förhoppningarna om att övergångsskedet skulle avlösas av en demokratiserad samhällsordning och ett rättsmaskineri har grusats. Militärjuntan härskar alltjämt i Chile. I dag sitter tiotusentals människor i fängelser, alltjämt under svår tortyr. Många som tillhör ledargarnityret inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen i Chile hotas nu av en hemlig rättegång. I en polisrapport — som motståndsrörelsen nyligen kom över — finns namn på 30 personer som skall oskadliggöras. Jag vet förstås att en opinion arbetar för chilenarnas sak. Stöd, hjälpinsatser och kontakter är våra medel för att hålla kampen för frihet vid liv. Det lönar sig därför inte att offra tid på att försöka ta reda på varför det inträffade kunnat ske, hur skuldmomenten skall delas mellan CIA och militärjuntan. Vi vet bara att överklassen nu återigen styr landet, och det är denna överklass som kastar arbetarklassens företrädare och anhängare i fängelse. Det saknas förutsättningar f. n. att få till stånd beslut i säkerhetsrådet om FN-sanktioner mot Chile, heter det i utrikesministerns svar. Det får inte fattas så att frågan därmed faller. Jag hoppas att den svenska regeringen tillvaratar de möjligheter som finns att återigen föra upp frågan i FN:s säkerhetsråd och därmed skapa förutsättningar för en allmän in

Sverige står bakom samtliga de resolutioner som generalförsamlingen och säkerhetsrådet antagit sedan händelserna på Cypern sommaren 1974. Dessa resolutioner yrkar på snabbt tillbakadragande av alla utländska väpnade styrkor och fastslår Cyperns rätt till självbestämmande och nationellt oberoende. Resolutionerna är inte tvingande, men de utgör en betydelsefull internationell opinionsyttring, som parterna måste ta hänsyn till. I säkerhetsrådets senaste resolution uppmanas till förhandlingar mellan de två befolkningsgrupperna under generalsekreterarens medverkan. En lösning av Cypernfrågan måste enligt vår uppfattning grundas på principerna i dessa resolutioner.
Vid av HAKO-utredningen anordnade hearings med handikapporganisationer framkom som önskemål bl.a. att tågoch busspersonal informeras om handikapproblem.
Under hösten kommer Sverige både i generalförsamlingen och i säkerhetsrådet försöka verka för att de f.n. avbrutna förhandlingarna mellan de två befolkningsgrupperna om främst geografiska och konstitutionella frågor återupptas.
I samband med DHR:s kampanj ”Gör alla färdmedel allmänna” har påtalats att denna personal i allmänhet är positivt inställd till den pågående kampanjen.
En betydelsefull roll för upprätthållande av fred på Cypern i avvaktan på en politisk uppgörelse spelas av FN:s fredsbevarande styrka, UNFI CYP. Sverige bidrager till denna styrka med sammanlagt drygt 500 man.
Personalens möjligheter att hjälpa minskas emellertid av att ingen utbildning erhållits beträffande tekniska eller andra problem som kan uppkomma när handikappade skall använda allmänna färdmedel.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. I likhet med Cyperns regering är jag tveksam om huruvida fortsatta förhandlingar mellan de två befolkningsgrupperna kommer att leda någon vart, i varje fall så länge de turkcypriotiska talesmännen är marionetter i händerna på den turkiska regeringen. Det finns ett konstruktivt alternativ som Cyperns regering har stött, nämligen en internationell konferens om Cypernproblemet med representanter för säkerhetsrådets samtliga stater, för de alliansfria staterna och för de stater som är närmast engagerade i frågan. De resolutioner som har antagits av säkerhetsrådet och av FN:s ge 9 neralförsamling, nr 353 och nr 3212 år 1974, är entydiga och enhälliga. All inblandning i Cyperns angelägenheter skulle, enligt bägge resolutionerna, upphöra omedelbart, och interventionstrupperna skulle utan dröjsmål dras bort från ön. Men trots att Cypernfrågan alltså är enkel och okontroversiell från folkrättslig ståndpunkt har efter resolutionerna ingenting hänt i praktiken. Alltjämt är nära 40 96 av Cyperns territorium med 70 96 av landets ekonomiska resurser under turkisk ockupation. Över 200 000 cyprioter, dvs. en tredjedel av republikens befolkning, är fördrivna från sina hem, och en mycket stor del av dem bor helt utblottade i tältläger. Oskattbara arkeologiska minnesmärken har plundrats och förstörts. Fortfarande saknas över 2 000 personer. En stor del av dessa var bevisligen vid liv när de föll i de turkiska ockupationstruppernas händer. Man vet att många mördades. Andra fördes över till Turkiet, men de turkiska myndigheterna vägrar medge att de har några cyprioter kvar i fångenskap. Tusentals familjer på Cypern har lämnats i okunnighet om deras anhöriga lever eller är döda. Turkiets regering i tyst samförstånd med övriga NATO-regeringar, främst USA:s och Storbritanniens, permanentar ockupationen i hopp om att världen skall glömma denna flagranta kränkning av folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Från den militära aggressionens början har man med hjälp av massmedia spritt myten om att Turkiet gripit in för att skydda den turkcypriotiska minoriteten. I realiteten har Turkiet till den ockuperade delen av Cypern exporterat Europas lägsta levnadsstandard och en politisk regim som har nära släktskap med de fascistiska. Turkcyprioterna liksom grekcyprioterna är i första hand cyprioter med en egen nationell identitet. De behöver skyddas — inte mot sina grekcypriotiska landsmän men mot den turkiska ockupationsarmén och dess fascistiska marionetter.
Herr talman! Endast några få ord. Den enda möjligheten att lösa konflikten utan krig och utan nytt våld är förhandlingar, och det föreligger enighet om att dessa förhandlingar skall ledas av FN:s generalsekreterare, som har haft flera förhandlingsomgångar om konflikten. Även om nästa förhandlingsomgång ännu inte är fastställd, kan man av generalsekreterarens rapport från den senaste förhandlingen läsa ut att framsteg har gjorts och att vissa omflyttningar av befolkningen på ön nu förekommer.

Herr talman! Vi har inga delade meningar om att det skall vara en fredlig lösning på Cypernproblemet, dvs. förhandlingar, men frågan är om de förhandlingar som hittills har förts, dvs. mellan å ena sidan turk å andra sidan företrädare för Cyperns regering, kommer att leda någon Torsdagen den vart. Turkiet har använt dem som ett medel att sabotera en lösning. 23 oktober 1975 Vad som krävs är förhandlingar som snabbt leder till att man får ut LL de turkiska ockupationstrupperna från Cypern.

Herr talman! Jag delar herr Takmans uppfattning att den här frågan bör ha hög prioritet. Den har mycket hög prioritet. Både generalförsamlingen och säkerhetsrådet kommer under året att behandla frågan, och det pågår ständiga konsultationer mellan en rad länder — framför allt dem som är medlemmar av säkerhetsrådet, till vilka Sverige hör — om hur man skall kunna på nytt få i gång förhandlingar, eftersom ett status quo-läge ju är omöjligt.

Herr talman! Fru af Ugglas har frågat mig när en mer uttömmande publicering av den av statistiska centralbyrån utförda 1972 års företagsräkning beräknas äga rum och till hur mycket de sammanlagda kostnaderna för centralbyrån och kommunala instanser uppskattas. 1972 års företagsräkning befinner sig nu i sitt slutskede. Publiceringen av räkningens definitiva resultat beräknas i huvudsak ske i två etapper. En första del, där företag och myndigheter utgör redovisningsenheter, publiceras före årsskiftet. En andra del, där arbetsställen utgör redovisningsenheter, kommer under första kvartalet 1976. Därmed är den generella och huvudsakliga publiceringen avslutad. Härutöver planeras en mer analytiskt inriktad redovisning av de något större företagen och arbetsställena komma ut under tredje kvartalet 1976. I vad gäller centralbyråns sammanlagda kostnader för företagsräkningen kan dessa f. n. inte slutgiltigt anges, eftersom räkningen ännu inte är slutförd. I runt tal kan dock totalkostnaden uppskattas till drygt 19 milj.kr., vilket kan jämföras med den i juni 1974 av regeringen fastställda totalramen på 13 440 000 kr. En mindre del av skillnaden betingas av sedan M dess inträffade prisoch löneökningar. Centralbyrån har genom olika omdispositioner täckt merparten av fördyringen på omkring 6 milj.kr. inom ramen för sitt totala anslag. Anslagsöverskridandet har därför stannat vid 2 milj.kr. Kommunerna har liksom andra myndigheter och företag som bedriver ekonomisk verksamhet haft vissa kostnader för sitt uppgiftslämnande. Däremot har de inte medverkat i bearbetningen av materialet och således inte haft några kostnader för detta.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt den är naturligtvis den debatt som vi fått om uppgiftslämnandet i samhället. Det rör sig här om en både omfattande och kostsam räkning — som i och för sig välkomnas av näringslivet under förutsättning att man kan få dessa uppgifter medan de fortfarande är aktuella. I själva verket har det uppstått en flerårig försening och en dryg extra kostnad — bortåt 6 milj.kr. enligt finansministerns svar. Finansministern säger i svaret ingenting om skälen till förseningen och fördyringen.

Herr talman! Jag har litet svårt för att direkt kalla det ett misslyckande. Jag kan väl inskränka mig till att säga att det hade varit önskvärt om det hade kunnat gå snabbare än det gått. Det finns dock vissa förklaringsgrunder till detta. När man började planera år 1969 hade man lagt upp en särskild teknik. Så småningom kom man från experthåll — det är ju experterna som sköter företagsräkningen — fram till att man möjligen skulle prova vad man tyckte vara en bättre teknik, och därmed blev det en fördröjning på ungefär ett par år. När man nu ger sig på den här företagsräkningen visar det sig att råmaterialet var mera omfattande än man trott — jag erinrar om att det är i runt tal 20 år sedan vi hade den förra företagsräkningen. Bl. a. kom det fram 30 000 företag vilkas existens man över huvud taget inte haft en aning om. Dessutom var svarsfrekvensen sämre än vad man hade räknat med — det är sådant som kan hända utan att man kan beskylla någon för det — och det visade sig vidare att blanketterna var ganska ofullständigt ifyllda. Därför tarvas det kommunikationer mellan statis tiska centralbyrån och uppgiftslämnarna. Det där är väl förklaringarna till att fördröjningarna blev så långa som de blev. Om det kan vara en tröst för ett tigerhjärta kan jag säga att om beräkningarna blir färdiga inom ett halvt år kommer vi ändå att få ett material som är väsentligt mera up to date än det vi har i dag, dvs. det material som är 20 år gammalt. — Den här räkningen gjordes 1972.
Herr talman! I finansministerns svar nu fäste jag mig vid att svarsfrekvensen varit sämre än man hade räknat med. Jag skulle vilja hävda att man i den sämre svarsfrekvensen kan spåra den statistiklämningströtthet som vi vet att näringslivet känner mycket starkt i dag.

Jag vill ge ett konkret exempel på detta: I industristatistiken från företagen finns det flera kostnadsuppgifter som knappast används längre, eftersom det har kommit en betydligt bättre och mera aktuell statistik i den s.k. finansstatistiken.
Herr talman! Rent allmänt håller jag med frågeställaren: det är önskvärt att man inte arbetar med mer statistik än vad som är erforderligt. Tyvärr är det väl så att vi, ambitiösa som vi är, i själva vår tekniska utveckling och samhällsutveckling — som präglas av en vetgirighet på en mängd olika områden, icke minst i detta hus — gärna vill ha allt belagt med statistik. Det finns ett enormt krav på utbyggd statistik. Även om vi kan vara överens om den goda tanken, skulle jag därför lova för mycket, om jag gav löfte om en nedgång i statistikproduktionen. På det hela taget får vi nog finna oss i att mera statistik är någonting som ligger i själva tidsutvecklingen, och vi får arbeta vidare med den — men det betyder naturligtvis inte att vi skall ha någon onödig statistik, om det kan undvikas.
Herr talman! Jag måste göra några invändningar. Visserligen behöver vi många statistiska uppgifter, och visserligen ligger det i tiden att man vill ha mycket statistik, men det är också ganska kusliga tidsperspektiv som öppnar sig när vi i dag ser trenden i statistikinsamlandet. Låt oss därför åtminstone ibland begränsa vår vetgirighet! Nog är det väl så i dag att det produceras förfärligt mycket statistik, som sedan inte används på ett förnuftigt sätt.
Herr talman! Jag tillät mig säga att statistiken många gånger initieras från det här huset. Utan att vilja vara elak kan jag väl säga att fru af Ugglas partivänner inte har varit de som varit minst energiska i dessa initiativtaganden.

Herr talman! Det kan nog vara så, herr finansministern, men delvis är det en funktion av att vi sitter i opposition. När vi kommer i regeringsställning får vi litet andra möjligheter.
Herr talman! I själva verket skall man ju tänka i samma banor oavsett om man sitter i opposition eller i regeringsställning när det gäller en sådan här vetenskaplig historia som att samla statistik som underlag för vetandet. På den punkten skulle jag nog vilja hemställa att frågeställaren tänkte om ännu en gång.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att överskottslivsmedel vid militära förband och övningar förstörs. Bestämmelser om handhavande av livsmedel inom försvarsmakten är meddelade i intendenturförvaltningsinstruktionen samt i underhållsinstruktionerna för armén, flygvapnet och marinen. Av dessa framgår bl.a. att enbart förnödenheter som bedöms oanvändbara för avsett ändamål kan föreslås till kassation. Vid militära övningar utfärdas dessutom regelmässigt en instruktion av den ansvarige övningsledaren för hur överblivna livsmedel skall handhas och återlämnas till förråd. Enligt min uppfattning är dessa bestämmelser till fyllest. Det av herr Börjesson åberopade fallet har utretts av militärbefälhavaren i västra militärområdet. Det har under hand meddelats mig att militärbefälhavaren i sin utredning konstaterat att livsmedelstjänsten i några fall inte fungerat tillfredsställande. Utredningen har dock klargjort att det inte rört sig om någon förstörelse av livsmedel i den storleksordning som tidningsuppgifterna angav. Av drygt 10 ton levererade köttoch charkuterivaror har ca 120 kg kasserats. Enligt militärbefälhavaren kan Nr 8 emellertid inte kassation av denna storleksordning godtas. Militärbefälhavaren kommer i fortsättningen att ägna ytterligare uppmärksamhet åt att livsmedelstjänsten bedrivs på föreskrivet sätt.

av överskottslivsme Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för det utförliga — del vid militära svaret på min fråga. Jag delar försvarsministerns uppfattning att några — förband direkt nya bestämmelser inte behöver tillskapas. Däremot är det angeläget att de bestämmelser som gäller också tillämpas.

Här nämner försvarsministerrr att ca 120 kg kött har kasserats. Det sägs inte i svaret hur det har skett, men enligt tidningsuppgifter skulle köttet ha grävts ner i marken, och det är ju föga tillfredsställande. Även om dessa 120 kg inte är någon stor kvantitet i förhållande till 10 ton är det i alla fall 120 kg för mycket. Det är angeläget, inte minst med hänsynstagande till hur det är ute i världen med alla dess svältande människor, att det inte förekommer att vi i vårt land gräver ner livsmedel, om de inte kan komma till den användning som avsedd är. Jag tycker som sagt att det klarläggande som försvarsministern har lämnat är värdefullt. Detta klarläggande plus vad som har framhållits i pressen kan ha sin uppgift att fylla, så att skärpt uppmärksamhet ägnas åt dessa frågor i fortsättningen.
Herr talman! Låt mig framhålla att den här kassationen skedde när köttet skulle gå tillbaka till förråd. Det var nog inte mycket att göra åt det i den situationen. I övrigt är ju herr Börjesson i Falköping och jag överens om nödvändigheten av att man har uppmärksamheten i hög grad inriktad på att ta till vara livsmedel. Man kanske skall säga att det i vissa lägen naturligtvis kan vara mycket svårt att ta till vara varje kilo därfö utvecklingen under en övning kan bli sådan att det inte är möjligt att konsumera vad som är förutsett. Det betyder i så fall att det är någon som blir lidande på detta, som inte får sin mat. Men vi är här överens i huvudsak — att det är viktigt att man ser efter så att det inte sker något spill i onödan.

Herr talman! Vi är givetvis överens — det skall jag inte förneka. Jag är medveten om att det självfallet kan vara svårt att ta vara på varje LJ kilo. Men i den mån man icke kan ta vara på det som inte konsumeras, varför inte låta det gå till svinfoder? Det finns ju lantbrukare som kan ta emot det och använda det för svinen. Jag medger gärna att frågan inte gäller annat än problem på det psykologiska planet. Detta kan ju inte ha någon avgörande betydelse när det gäller världssvälten. Men bara det att det står i tidningsrubriker att man gräver ned kött låter grymt, inte minst med hänsyn till hur förhållandena är ute i världen.
Herr talman! Den speciella fråga som nu ställdes kan jag faktiskt inte ge ett svar på. Men jag vill erinra om att det regelmässigt är så att förbanden har avtalat om att leverera överskott som kan vara lämpliga till djurfoder. Det uppkommer ju ibland vid förbanden sådana överskott, som man då naturligtvis försöker avyttra på bästa möjliga sätt för kronan. Men jag antar att det i detta fall har förelegat sådana förhållanden att man inte har kunnat rekommendera överskottet till djurfoder.
Herr talman! Det framgår naturligtvis inte av pressen. Men bara det att det är stora rubriker i tidningen gör att allmänheten börjar fråga sig: Hur är det ställt i det militära? Skall man gräva ned 50 kg kött? Det lär vara riktigt att det rörde sig om 50 kg kött. Bara detta vållar bestörtning och indignation.
I många fall erhålls besked om beslut i anståndsärenden endast ett par dagar före inryckning. Exempel finns också att den uppskovssökande först vid inställelsen erhåller besked om att ansökan beviljats.
Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig om jag är beredd att medverka till att sådana regler skapas att en minimitid, t.ex. tre veckor, införs mellan datum för delgivning av beslut i anståndsärende och i inkallelseorder angiven inryckningsdag. Jag har i ett interpellationssvar till fru Wiklund den 3 december 1974 belyst den aktuella frågan.
Resultatet har blivit att t.ex. bönder som inte kunnat ordna ersättare tvingats sälja sina djurbesättningar för att kunna fullgöra sina värnpliktsskyldigheter. Skadan är då redan skedd, och beskedet att anstånd beviljats reparerar icke den förlust som den inkallade drabbats av.
Det är givetvis angeläget att den enskilde i så god tid som möjligt får del av beslut i anståndsärende. Som jag framhöll i mitt svar till fru Wiklund löser dock en förlängning av tiden mellan mottagande av inkallelseorder eller beslut i anståndsärende och inryckningsdag inte några problem. Anståndsgrundande skäl kan uppstå för den inkallade när som helst fram till inryckningsdagen. Om man skulle fastställa en minimitid av angivet slag, skulle detta innebära en skärpning av nuvarande möjligheter att ge anstånd. Jag finner därför inte anledning ändra på nuvarande regler. Jag vill emellertid även i detta sammanhang peka på att situationen kan förbättras om s.k. överinkallelse tillämpas för vissa värnpliktiga.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för lämnat svar på min fråga. Det framgår ju av frågan att inkallelse till repövning kan vara något mycket besvärande och mycket svårbemästrat för vissa yrkeskategorier. Det gäller framför allt s.k. ensambrukare med djurskötsel, och alldeles speciellt sådana som har mjölkproduktion på programmet. Det finns naturligtvis också andra kategorier — småhandlare och liknande — som får problem i det här hänseendet, men det är särskilda svårigheter för dem som har med djur att göra. Det går bara inte att stänga igen stalldörren för tre veckor när vederbörande skall åka in till repövning. Jag beklagar att statsrådet inte vill ändra på bestämmelserna. Senast denna höst har det inträffat besvärliga händelser vid repövningar. Sådana som inkallas och lägger in ansökan om uppskov får inte besked huruvida uppskovet är beviljat eller inte förrän ett par dagar innan de skall inställa sig. Detta är det mest besvärande. Finge de besked i relativt god tid kunde vissa mått och steg vidtas för att lösa problematiken. Jag har ett drastiskt exempel som har berättats för mig. Det var en småbrukare som blev inkallad. Han sökte anstånd med inställelsen men fick inte besked. Tre dagar före inställelsen nödgades han skicka sina kor till slakteriet. När han kom till inställelseorten fick han veta att han var befriad. Han beviljades alltså uppskov, men då var skadan redan skedd och gick inte att reparera. Djuren var slaktade. Det är bara detta jag vill komma åt. Det borde vara möjligt att ge besked i god tid huruvida uppskov har beviljats eller inte, så att vederbörande kunde vidta vissa åtgärder. Det är en ganska rimlig begäran, och jag tror att de militära myndigheterna inte skulle ha några svårigheter att ge besked tidigare. Jag kan berätta att jag själv ringt åt människor till resp. inkallelsebyråer om sådana här saker. Två dagar före inställelsen kunde icke besked lämnas. Det är sådant som man tycker är felaktigt, och man skulle önska att en ändring kunde ske. Jag hoppas att statsrådet ändå vill medverka till en förbättring på just denna punkt.
Herr talman! Vi försöker ju förbättra hela vårt inkallelsesystem så mycket som möjligt, och man har gått in för att utfärda inkallelsen lång tid i förväg. I det avseendet har vi lyckats. Genom att man nu också i ökad utsträckning — det praktiseras för alla förband — tillämpar en viss överinkallelse kan man tolerera att flera får anstånd. Det är nog den vägen vi skall gå. Konsekvensen av vad herr Persson i Heden föreslår vore däremot att fastlägga en viss dag och säga att efter den dagen är det inte möjligt att ge något anstånd. Om besked skulle lämnas minst tre veckor före inkallelsen skulle ju möjligheterna att diskutera uppskov och kalla in ersättare i den situationen falla bort. Det är ju mycket beklagligt om det i ett fall förhåller sig så som här felaterades. Jag vet naturligtvis inte hur snabb vederbörande varit att söka anstånd. Har han varit ute i god tid beklagar jag verkligen det inträffade.
Herr talman! Jag vill bara nämna att jag i min fråga skrivit 1. ex. tre veckor. Jag har alltså inte direkt angivit någon speciell tid, men jag menar att besked skall lämnas i god tid. Jag tackar försvarsministern för vad han sade sist i sitt anförande, då han tillika beklagade att det inträffade sådana händelser som jag omnämnt. Detta vill jag tolka så att försvarsministern kommer att medverka till en bättre tingens ordning. Speciellt denna höst har jag nämligen upplevt att besked om uppskov i flera fall inte har lämnats förrän ett par dagar i förväg. Jag tycker att det inte skulle behöva vara så byråkratiskt i detta sammanhang. Man skulle vilja tänja på detta. Jag tackar försvarsministern för att han, såsom jag vill hoppas, kommer att medverka till en bättre ordning.
Herr talman! Det hela är faktiskt också beroende av när vederbörande gör sin ansökan. Det är först när vi kan konstatera att det varit en lång handläggning som man kan säga att det varit en alltför stel och byråkratisk ordning. Men jag vill gärna att vi skall få fram så snabba beslut som möjligt.
Herr talman! För att inget missförstånd skall uppstå vill jag bara meddela att i ett fall som jag särskilt känner till och där jag själv rekommenderade vederbörande att begära anstånd och tillika intyga riktigheten av hans argument skedde detta två månader före inställelsen. Han fick dock besked två dagar före inställelsen att han inte fick uppskov. Två månader före inställelsen skrevs ansökan om uppskov, men två dagar före inställelsen kom besked att detta inte beviljades. Det gällde en ensam jordbrukare med djurskötsel.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig om jag anser att gällande instruktioner för polisen när det gäller skolelever som skall kontaktas, förhöras eller hämtas, är tillräckligt klara och uttömmande som vägledning för polisens arbete. Jag utgår från att herr Ekinge syftar på fall då ett brott har begåtts av barn under 15 år. I en sådan situation får den som har begått brottet inte dömas till påföljd. Åtal för brott skall inte väckas. I regel finns inte heller anledning för polisen att närmare utreda omständigheterna kring brottet. Vad jag sagt nu bildar den allmänna utgångspunkten för polisens handlande när man misstänker att barn under 15 år har begått brott. Både i rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen finns speciella föreskrifter om hur polisen skall gå till väga i sådana fall. Föreskrifterna innebär i korthet följande. Polisman får rikta sådan fråga till barnet som oundgängligen krävs för att ta reda på om barnet har begått gärningen. Däremot får förhör i egentlig mening inte hållas med barnet utom i vissa särskilt angivna situationer. Det skall vara fråga om fall då man vill utröna om någon som har uppnått straffbarhetsåldern är delaktig eller då man vill efterforska gods som någon har åtkommit genom brottet eller då det annars —t.ex. vid anlagd brand — är av särskild vikt att få uppgifter av barnet om gärningen och dessa uppgifter inte kan fås på annat sätt. I de nu angivna fallen får förhör med barnet inte äga rum utan att undersökningsledaren särskilt har medgett det. Vid förhöret bör vårdnadshavaren vara närvarande, om det kan ske utan men för utredningen. Innan förhöret hålls, skall vidare förhörsledaren underrätta barnavårdsnämnden så att nämnden kan närvara genom ombud. Förhöret skall ske så att det inte uppkommer fara för att barnet tar skada. Det skall noga ses till att uppseende inte väcks kring förhöret. När de åtgärder har vidtagits som enligt det sagda får ske med anledning av brott begånget av barn under 15 år, upphör polisens befattning med saken. Den fortsatta handläggningen ankommer på barnavårdsnämnd. Enligt barnavårdslagen är polisen skyldig att ofördröjligen till nämnden anmäla sådant som den i sin verksamhet har fått reda på av beskaffenhet att föranleda nämndens ingripande. Av vad jag sagt nu framgår att polisens spaningsarbete när det gäller brott begånget av barn under 15 år bör bedrivas med varsamhet. Måste förhör med barnet äga rum, bör valet av plats för förhöret övervägas noga. Går barnet i skolan bör man så långt möjligt undvika att förlägga förhöret till skolan eller att hämta barnet därifrån under skoltid. Det är således åtskilliga hänsyn som måste tas när polisen har att göra med en icke straffmyndig som misstänks ha begått brott. De föreskrifter i ämnet som jag har berört torde klargöra hur restriktiv lag stiftaren har ansett man bör vara med att hålla förhör med barn. Det är viktigt att föreskrifterna iakttas noga i polisens dagliga arbete. Rikspolisstyrelsen överväger f. n. att i samråd med skolöverstyrelsen och socialstyrelsen utfärda ytterligare anvisningar. Något initiativ från regeringens sida synes därför inte påkallat i nuvarande läge.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag tackar särskilt för att svaret var så utförligt, inte minst mot bakgrund av att jag hade dristigheten att samma dag ställa tre olika frågor till justitieministern. Nu har jag fått ett utförligt svar på en svår fråga, och jag är tacksam för det. Polisen har ofta i de fall det här gäller ett besvärligt, för att inte säga grannlaga arbete. Det är väl ingen av oss som på något sätt vill lägga sten på börda eller ytterligare försvåra det arbetet. Men händelser av det slag som för någon månad sedan inträffade i Eskilstuna har rört upp folks känslor. Och det värsta är väl att det inte var ett enstaka fall. I tidningsdebatten efteråt och även i de program TV gjorde i sammanhanget har framkommit att liknande händelser inträffar relativt ofta. Vad är det då som har hänt? Ja, i det här fallet var det tre polismän som knackade på klassrumsdörren och bad en tolvårig grabb komma ut för att bli förhörd. Han var misstänkt för ett brott, men misstanken visade sig sedan vara obefogad. Det var inget brott och polisernas ingrepp föranledde sedan ingen ytterligare åtgärd. Detta är alltså bakgrunden till min fråga. Det har enligt utsago inträffat många sådana här fall. Det är därför angeläget att fråga sig vad det är som är fel. Justitieministern har här lämnat en klar och omfattande redovisning av läget och av hur man bör förfara. Men ändå inträffar sådana här saker. Det är klart att man kan kalla det olycksfall i arbetet, men det finns ändå anledning att fråga sig var det brister, om instruktionen är tillfredsställande. Nu visar det sig väl ändå att den inte är det — vi har ju i svaret fått besked om att rikspolisstyrelsen tillsammans med skolöverstyrelsen och socialstyrelsen skall utfärda ytterligare anvisningar. Men måste man inte också titta litet på den utbildning poliserna får? Jag vill höra om justitieministern har något ytterligare att säga på den punkten, eftersom det inträffar alltför många sådana här fall, trots att det finns instruktioner.
Herr talman! Det är beklagligt om det är som herr Ekinge säger, att det skulle ha förekommit flera sådana här fall än det som nyligen uppmärksammats av pressen. Jag tycker för min del att de regler jag här har redogjort för i princip och i huvudsak är klara. Skolöverstyrelsen och rikspolisstyrelsen har väl närmast ansett att det kan vara lämpligt med en närmare utläggning av bestämmelserna, framför allt avsedd att erinra vederbörande om de bestämmelser som gäller. Det är väl förklaringen till att man tänker lämna ytterligare anvisningar. Det enskilda fall i Eskilstuna som egentligen var grunden till herr Ekinges fråga lär vara anmält till JO, och normalt brukar man inte yttra sig om fall som ligger under JO:s prövning. Men att döma av referaten förefaller det åtminstone för mig klart att i detta fall klart åsidosatts de bestämmelser som finns. Hur man i övrigt skall förebygga eventuella fel är naturligtvis på lång sikt, som herr Ekinge säger, en fråga om att polisen i sin utbildning får en tillfredsställande genomgång av gällande regler. Detta sysslar nu bl.a. polisutredningen med.
Herr talman! De uppgifter som lämnades i TV-programmet i förra veckan gav en skrämmande information om antalet liknande polisingripanden, men jag kan givetvis inte gå i god för de uppgifter som lämnades. Det förefaller mig emellertid svårt att tro att det inte fanns någon grund för påståendena. Jag är medveten om att polisen har ett mycket hårt för att inte säga ansträngt arbetsläge. I en sådan situation blir det naturligtvis lätt olycksfall i arbetet. När justitieministern nu förklarar att ytterligare instruktioner skall ges och att det skall ske en uppföljning av ärendena är det min förhoppning att ingripanden av berörda slag skall kunna undvikas i fortsättningen.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att om liknande ingripanden förekommit i flera fall har väl den här historien åtminstone haft det goda med sig både genom vad tidningarna har skrivit och genom det klarläggande som har gjorts här att sådana saker inte kommer att inträffa i fortsättningen.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat om det enligt min mening finns anledning att pröva frågan om överförande av auktorisation av advokater från Sveriges Advokatsamfund till domstolsverket eller annan lämplig myndighet. Nu gällande regler om auktorisation av advokater eller — något fullständigare uttryckt — om antagande av medlem i Advokatsamfundet resp. vidtagande av disciplinär åtgärd mot medlem i samfundet är intagna i 8 kap. rättegångsbalken och de av regeringen fastställda stadgarna för samfundet. Reglerna innefattar utförliga bestämmelser om förutsättningarna för såväl medlemskap som disciplinära åtgärder. Frågor om antagande av medlemmar i Advokatsamfundet prövas av samfundets styrelse. Beslut om uteslutning eller annan disciplinär åtgärd fattas däremot av en särskild disciplinnämnd hos samfundet. Den som har vägrats inträde i samfundet eller som har uteslutits därur kan föra talan mot beslutet genom besvär till högsta domstolen. Genom den nu beskrivna ordningen är väl sörjt för att den för den enskilde viktiga frågan om medlemskap i Advokatsamfundet prövas omsorgsfullt och opartiskt. Jag anser inte att det finns anledning att ändra på nuvarande ordning.

Herr talman! Jag ber att få tacka också för detta svar. Tyvärr var det inte lika positivt som det förra. Sveriges Advokatsamfund är en intresseorganisation. Man kan därför inte utesluta att opartiskheten och objektiviteten ibland kan komma i kläm. Självklart har man större anledning att kräva objektivitet och opartiskhet från en svensk statlig myndighet. Sveriges Advokatsamfund är så långt jag vet den enda intresseorganisation som har laglig rätt att bestämma vilka som skall få som jag har kallat det ”auktorisation” eller rätt att verka som advokat. Det är det enda skrå, så att säga, som har denna rätt. Hur skulle det vara om t.ex. Sveriges Läkarförbund skulle få rätt att legitimera läkare, om Svensk Sjuksköterskeförening skulle få rätt att legitimera sjuksköterskor eller om Föreningen Auktoriserade Revisorer skulle få rätten att auktorisera revisorer? Jag är medveten om att den här jämförelsen haltar något, men den kan ändå göras, speciellt när det gäller auktorisation av revisorer. Nu har jag, herr talman, inget otalt med någon advokat — jag har den största respekt för deras arbete — men systemet för erhållandet av tillstånd och systemet för avstängning verkar på mig vara helt felaktigt. Jag har haft tillfälle att följa ett av de här advokatfallen — det inträffade i min egen hemstad Nyköping för några år sedan. Jag skall här givetvis inte gå in på detta speciella fall, i synnerhet som det fortfarande är föremål för domstolsbehandling. Men vad jag vill ta upp är de konsekvenser som en fällande och t.o.m. en villkorlig dom får för en annars hedervärd advokat genom att man hart när automatiskt utesluts från möjligheten att fortsätta att arbeta i det yrke som man utbildat sig för. Det blir, herr justitieminister, en typ av livstidsstraff. När denna advokat dessutom, tydligen på grund av kollegiala förvecklingar, fick tvinga sig till medlemskapet i Sveriges Advokatsamfund och därmed rätten att verka som advokat, förstår man att systemet måste ses över. Jag skulle vilja fråga justitieministern om han anser att det här systemet rimmar väl med den liberalisering som skett, t.ex. genom de nya bestämmelser angående ämbetsansvar som vi har antagit.
Herr talman! Herr Ekinge säger att Advokatsamfundet är en intresseorganisation och att man kanske inte kan ställa lika stora krav på opartiskhet och oväld på denna som på en statlig myndighet. Å andra sidan är det ju sörjt för rättssäkerheten genom möjligheterna att överklaga beslut och få en domstolsprövning. Sedan gör herr Ekinge jämförelser med andra yrkesområden, där auktorisationen skett på ett annat sätt. Men detta är ju en helt annan debatt. Jag vill dock säga att jag inte fått några klagomål som gått ut på att den nuvarande ordningen när det gäller advokater skulle vara olämplig eller leda till orättvisor. Herr Ekinge tog sedan upp ämbetsansvaret, det berördes redan i frågan, men jag hade litet svårt att få fram hur det hängde ihop. Jag vill i det avseendet bara säga till herr Ekinge att det här i princip inte tillämpas någon annan ordning än när någon i statstjänst begår en oegentlig handling, t.ex. gör sig skyldig till en förskingring. Där kan ju samma situation uppstå.

Herr talman! Jag fattade herr justitieministern så att han ändå inte motsade mitt påstående att Advokatsamfundet är en intresseorganisation. Mot den bakgrunden och när vi nu fått domstolsverket skulle jag vilja fråga vad det är som hindrar att vi överför denna ”auktorisation” till domstolsverket. Sedan sade herr justitieministern att den jämförelse jag gjorde gällde en annan fråga. Så är egentligen inte fallet, för här är det hela tiden fråga om vem som skall bestämma om vilka personer som skall få arbeta inom olika fack, där vi måste ha garantier för utbildning, för kunskaper, för omdöme och allt sådant. Därför kan jag inte finna att det skulle behöva föreligga någon tvekan att ta upp denna fråga. Att justitieministern inte har fått någon propå om en ändring kan ju vara beklagligt, men samhället går framåt och jag menar att det beslut vi fattat när det gäller ämbetsansvaret är en framgång. Det innebär en liberalisering, en möjlighet att icke få livstids straff för en relativt liten förseelse. Men så kan det vara för en advokat och det tycker jag är allvarligt i vårt rättssamhälle.
Herr talman! Herr Ekinge frågar vad det är som hindrar att man överför auktorisatioren till domstolsverket. Det är klart att det rent formellt går att ta upp den frågan för att se om så kan ske. Jag förmodar att man i och för sig kan göra en sådan överföring. Men när man av ålder har en bestående ordning som det inte framförts några önskemål om att få ändringar i från dem som är berörda — jag vidhåller att jag i varje fall inte hört något sådant — har vi inte någon anledning att ta upp den frågan. Skulle det visa sig att det gnisslar, och det framförs synpunkter från berörda personer, får vi naturligtvis titta på det. Men i dagens läge kan jag inte se att vi har anledning att göra det.
Herr talman! Det lossnar litet grand, och det är jag glad för. Problemet är ju att när en advokat kommer i konflikt med sin organisation så måste han försvaras av en medlem av den organisation som han råkat i motsatsställning till. Det behöver inte vara fallet för en läkare som får problem med medicinalstyrelsen eller en auktoriserad revisor som får svårigheter med sin auktorisation. Han kan försvaras av någon annan än en kollega som tillhör samma organisation. Det här problemet kommer att kvarstå och därför är jag glad om justitieministern vill fundera litet närmare över frågan. Själv skall jag givetvis också fortsätta att göra det.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som möjliggör bättre skydd mot skadegörelse från grupper av motorburen ungdom. Enligt frågeställaren skulle polisen inte anse sig kunna effektivt hindra sådan skadegörelse med gällande lagstiftning. Herr Fågelsbo har — under hänvisning till att tryggheten mot våldsoch egendomsbrott är av grundläggande värde i vårt samhälle — frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förebygga och motverka brottsligheten. Vidare har herr Fågelsbo bett mig svara på om det med nuvarande lagstiftning finns möjligheter att hindra enskilda individer från att skjutsa sina kamrater i ”raggargäng” när det är troligt att dessa kommer att begå kriminella handlingar. Om så inte är fallet önskar herr Fågelsbo få reda på vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att hindra denna form av ”medhjälp till brottslighet”. Jag besvarar herr Ekinges fråga och herr Fågelsbos interpellation i ett sammanhang. Både herr Ekinge och herr Fågelsbo tar upp frågan om den lagstiftning som vi har är tillräckligt effektiv när det gäller att hindra skadegörelse och andra brott från grupper av motorburen ungdom. Som jag ser det ligger emellertid de huvudsakliga problem som det här är fråga om på ett annat plan. Vad som framför allt är angeläget måste ju vara att man försöker förebygga att det uppstår situationer där det finns risk för att ungdomar som uppträder i grupp vållar skada eller olägenhet för andra. Vid sidan av det mera allmänna brottsförebyggande arbetet som jag strax skall återkomma till tror jag — som herr Fågelsbo själv är inne på — att det inte minst för den kategori som det här gäller är viktigt att kunna ordna fritidsaktiviteter av olika slag som tillgodoser ungdomarnas särskilda intressen och att över huvud taget hjälpa dem att finna meningsfull verksamhet. Särskilt betydelsefullt är det om man kan anvisa lämpliga fritidslokaler, motorgårdar och liknande. När insatser av detta slag görs från kommunalt håll, brukar de ge goda resultat. Däremot har jag svårt att se att det här gäller problem som kan mötas med några speciella lagstiftningsåtgärder. Åverkan, skadegörelse och misshandel etc. är ju enligt gällande lag straffbara handlingar och leder också till skadeståndsskyldighet. Detsamma gäller olika former av medverkan till sådana brott. Herr Fågelsbos särskilda fråga om det går att hindra enskilda individer från att skjutsa sina kamrater i fall då det är troligt att dessa kommer att begå kriminella handlingar anser jag vara alltför allmänt hållen för att man skall kunna ge ett entydigt svar. Jag vill emellertid hänvisa till att gällande regler ger polisen befogenhet att bl.a. ingripa mot ordningsstörande uppträdande och för att avstyra straffbara handlingar. Den lagstiftning som ger stöd för polisens befogenhet till ingripanden av olika slag är av central betydelse och har ofta diskuterats från skilda utgångspunkter. Detta gäller inte minst frågan om rättssäkerheten och risken för misstag i den praktiska tillämpningen. Jag vill i detta sammanhang säga att tanken på någon form av särlagstiftning, med avvikelser från vad som i övrigt gäller beträffande utredning och påföljder för brott, som riktar sig främst mot den kategori av människor som frågeställaren och interpellanten avser, är ffrämmande för mig. Däremot är det angeläget att de här företeelserna bekämpas på ett effektivt sätt. Jag är också övertygad om att polisen har de organisationsoch resursmässiga förutsättningar som behövs för detta. Jag övergår nu till herr Fågelsbos mer allmänna fråga angående åtgärder för att förebygga och motverka brott. De snabba förändringarna i det moderna samhället ställer onekligen ökade krav när det gäller att förebygga social missanpassning av olika slag. I interpellationen berörs vissa bakomliggande orsaker till kriminalitet såsom bristen på fritidsaktiviteter för ungdomar, dåliga boendemiljöer och stressen i arbetslivet. Som framgår av redan dessa exempel är en effektiv brottsförebyggande verksamhet i betydande utsträckning oeroende av åtgärder som ligger utanför det i vedertagen mening kriminalpolitiska området. På lång sikt gäller det bl.a. att bota brister och orättvisor och att utjämna ekonomiska, sociala och kulturella skillnader i samhället. Åtgärder som är avsedda att förbättra miljön i samhället i förebyggande syfte ankommer på ett stort antal samhällsorgan, bl.a. skolväsendet och socialvårdsoch arbetsmarknadsmyndigheterna. För rege ringen står dessa frägor ständigt i förgrunden. Av vad jag nu har sagt följer emellertid också att kriminalpolitiken måste fortlöpande anpassas till brottslighetens inriktning och omfattning och till förändringar i samhällsförhållandena. Sedan lång tid tillbaka följer kriminalpolitiken i huvudsak två linjer. Den ena går ut på att förebygga brott och att skydda samhället och människorna i gemen mot brott. Den andra huvudlinjen går ut på att vidta åtgärder som gör det lättare för dem som har begått brott att anpassa sig i samhället. Under senare år har åtskilligt gjorts för att förstärka den brottsbekämpande verksamheten. Våldsoch egendomsbrotten har därvid tillhört den kriminalitet som har ägnats störst uppmärksamhet. Vid 1973 års riksdag fattades beslut om en betydande personalmässig utökning av polisens resurser. Vidare slogs fast riktlinjer för en fortsatt förstärkning av de polisiära insatserna under de närmast följande budgetåren. Dessa riktlinjer har också följts. Förstärkningarna har i första hand syftat till att komma till rätta med sådan brottslighet som har framstått som särskilt oroande, såsom våldsoch narkotikabrott samt tillgreppsbrott. Avsikten har emellertid även varit att mera inrikta polisarbetet på direkt förebyggande verksamhet, bl.a. genom ökad fotpatrullering och flera kvarterspoliser. Vid sidan av den rent personalmässiga satsningen på polisväsendet har polisen också fått betydande anslag till bättre utrustning. Verksamheten inom polisväsendet liksom rättsväsendets övriga organ har rationaliserats och effektiviserats på många sätt. En annan åtgärd som bör framhållas i detta sammanhang är inrättandet av brottsförebyggande rådet den 1 juli 1974. Rådet har till uppgift att främja insatser i kampen mot brottsligheten från såväl samhällets egna organ som enskilda medborgare, politiska organisationer, fackföreningar, arbetsgivare m.fl. Rådet medverkar också i det kriminalpolitiska arbetet genom utredningar och initiativ. Inom brottsförebyggande rådet finns olika arbetsgrupper som under det senaste verksamhetsåret har lagt fram rapporter och påbörjat projekt på skilda områden. I detta sammanhang kan särskilt nämnas arbetsgrupperna för samarbete mellan socialvård, skola och polis samt för barnoch ungdomsfrågor. De grupperna har nyligen inlett en kartläggning av sådana problem som förtjänar särskild uppmärksamhet inom dessa verksamhetsområden. Därvid tas upp bl.a. frågor om samarbetslösningar av olika slag och om den kommunala socialvårdens handläggning av åtgärder i anledning av brott av ungdom. En annan arbetsgrupp, som sysslar med lag och rätt i skolan, har tagit initiativ till en försöksverksamhet i vilken skolan och olika barnaoch ungdomsvårdande myndigheter och organisationer samarbetar både i skolans reguljära verksamhet och i ickeschemabundna aktiviteter i skolan och dess närhet. Jag har med det sagda velat ange några huvuddrag när det gäller samhällets insatser för att förebygga och motverka brottsligheten. Interpellationen berör emellertid ett mycket stort ämne som det inte finns möjlighet att behandla uttömmande i detta sammanhang. Jag vill sluta med att framhålla att man inte alltid kan räkna med att insatserna på detta område leder till omedelbara resultat.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka justitieministern för att jag har fått min interpellation besvarad. Även om interpellationssvaret är sammanbakat med svaret på en fråga av herr Ekinge är det i alla fall ovanligt ordrikt. Men jag måste säga att det också i viss mån är rätt tunt innehållsmässigt. Jag tar till att börja med upp det svar som jag har fått på det som kallas min allmänna fråga angående åtgärder för att förebygga och motverka brott. Justitieministern serverar en lång uppräkning av åtgärder som måste vidtas för att man skall komma till rätta med den tilltagande brottsligheten. Han redovisar också olika åtgärder som har vidtagits för att man skall förebygga brott, bl.a. inrättandet av det brottsförebyggande rådet den 1 juli 1974. Vidare talas det om förstärkning som ägt rum av de polisiära insatserna. Allt detta är gott och väl, och vi har också varit eniga om dessa åtgärder. Men hur har resultatet blivit? Justitieministern sade att man inte uppnår resultat på en gång. Brottsligheten har faktiskt inte minskat utan tvärtom — så som jag har sagt i min interpellation — tenderar den att öka. Egendomsbrotten har blivit fler och otryggheten har blivit större och större. Jag är medveten om att det här, som justitieministern också sade i svaret, är svåra frågor, men jag anser att vår justitieminister tar litet för lätt på dem. Det hade varit välgörande om herr Geijer verkligen sagt ifrån på det här området, som han gjorde vid ett annat tillfälle på ett annat område. Justitieministerns klara uttalande att brottsvågen måste stoppas innan den tenderar att bli oss övermäktig vore inte bara välgörande utan kanske också brottsförebyggande. Och utan tvivel är ett stöd för dem som skall handlägga frågor av denna art verkligen värdefullt. Jag vill sedan ta upp de s.k. raggarbråken, som förekommer vid skilda tillfällen och på skilda platser i vårt land. Jag kan nämna en festplats i Värmland, där skadegörelsen rörde sig om tiotusentals kronor. Vem skall för övrigt betala detta?

Det heter i lagen att den som främjar gärning med råd eller dåd kan ställas till ansvar för medhjälp. Justitieministern säger i svaret att det är angeläget att försöka förebygga att det uppstår situationer, där det finns risk för att ungdomar som uppträder i grupp vållar skada eller olägenhet för andra.

Herr talman! Också jag ber att få tacka justitieministern för svaret på den fråga som ställts både av herr Fågelsbo och av mig själv. Det är väl uppenbart — detta framgick också av herr Fågelsbos anförande — att det är två olika aspekter som vi diskuterar, nämligen vad vi skall göra dels för att förebygga, dels för att försöka klara de problem som finns i dag. Vi är naturligtvis överens om att man skall försöka förebygga att det uppstår situationer, där det finns risk för att grupper av ungdomar förorsakar skada. Och även jag har den uppfattningen att man verkligen gör sådana insatser. Framför allt — skulle jag vilja säga — görs dessa insatser av våra ideella föreningar av olika slag. De försöker verkligen ta hand om ungdomar, försöker ge dem en meningsfull fritid och inrikta deras intresse mot ideella mål. Justitieministern har naturligtvis bra förutsättningar att stödja dessa organisationer. Regeringen har ju utomordentliga möjligheter att ge sådana organisationer som aktivt medverkar i dessa strävanden ett betydligt ökat stöd. Jag hoppas att man kan utläsa också det av justitieministerns svar, liksom att justitieministern tar upp även denna fråga med sina regeringskolleger, så att detta stöd kan förbättras väsentligt. Kommunerna gör naturligtvis vad de kan, och de står för betydande insatser. Föreningarna gör mycket men insatsen begränsas av deras ekonomiska möjligheter. Om detta tror jag som sagt att vi är överens. Låt mig nu gå över till min fråga. Vad gäller den då? Skadegörelse på nöjesplatser, sönderslagna och kullstjälpta polisbilar, misshandel av polisman, rivna tält på campingplatser, ofredande av andra trafikanter — det är sådant som man läser om nästan dagligen sommartid, och det är det problemet som nu måste behandlas. En poliskommissarie i min hemstad Nyköping skrev i somras ett brev till justitieministern. På ett sakligt och balanserat sätt tar han upp problemen med den grupp av motorburen ungdom som vanligen kallas raggare. Då han anser att polisen inte har tillräckliga lagliga möjligheter att förhindra skadegörelse som dessa ungdomar åstadkommer, för han fram några konkreta förslag, som jag hade hoppats att justitieministern skulle ta mera allvarligt på. Ett förslag är att man gör föraren ansvarig för den medhjälp han ger i egenskap av förare, när hans passagerare i omedelbar anslutning till bilfärden åstadkommer skada. Sådana bestämmelser om medhjälp som straffbar handling har vi ju i olika sammanhang både i strafflagen och i brottsbalken, men i detta sammanhang är det tydligen icke så väl ställt. Ett annat förslag är att man skulle kunna beslagta bilen — för gott eller för viss tid — när det är uppenbart att just innehav av bil var förutsättningen för att en sådan här skadegörelse skulle kunna åstadkommas. Jag vet inte om jag skall tolka justitieministerns svar så att denna skrivelse har lagts till handlingarna. Jag tycker den är viktig och därför har jag velat föra fram den i ljuset på detta sätt. Polisen har tydligen en annan uppfattning om sina lagliga möjligheter än vad justitieministern har. I skrivelsen säger poliskommissarien: ”Trots alla de möjligheter genom olika lagar och instruktioner som står polisen till buds lyckas vi inte få slut på detta missförhållande. Det är svårt att i skrift tala om hur vi polismän känner oss inför nu rådande läge men faktum är att vi, enligt min uppfattning, håller på att förlora kontrollen över dessa ungdomar.” Vi kan alltså inte bortse från den skada som åstadkommes.

Den som försöker smuggla pengar ut ur landet riskerar att få pengarna beslagtagna. Kan man inte mot bakgrund härav — även om det är att gå långt —- ifrågasätta om inte den som brukar sitt fordon på sådant sätt att han bidrar till att — i omedelbar anslutning till bilfärden — orsaka skada till liv och egendom har förverkat rätten att ha sitt fordon kvar?
Herr talman! Herr Fågelsbo var inte nöjd med min redogörelse för de insatser som vi här har gjort eller är i full gång med, såväl på det direkt brottsbekämpande som på det brottsförebyggande området, trots att han måste erkänna att det är omfattande insatser som har gjorts på dessa områden. Jag efterlyser emellertid om herr Fågelsbo har några tips att ge oss.

Man är i full gång med detta i brottsförebyggande rådet. Det vore därför bra om herr Fågelsbo hade ytterligare något förslag, som vi skulle kunna vidarebefordra till brottsförebyggande rådet som ett gott uppslag till åtgärder. Såväl herr Fågelsbo som herr Ekinge var inne på frågan om den bilförare som tillsammans med andra bilister och ett antal s.k. raggare har varit ute och ställt till med skadegörelse och annat ofog, som vi givetvis rea gerar mycket kraftigt emot. På den här punkten har herr Fågelsbo liksom herr Ekinge försökt bidra konstruktivt genom att komma med förslag, och det är vi naturligtvis tacksamma för. Den första frågan är huruvida föraren av bilen, även om han inte själv har deltagit i skadegörelsen och övriga kriminella handlingar, skulle kunna på något sätt ställas till ansvar. På den frågan svarade jag att den var så allmänt hållen att jag inte kunde ge något generellt svar. Detta, herr Fågelsbo, beror på att frågan om vad som är medhjälp till en brottslig handling måste prövas i det konkreta fallet. Jag vill först och främst säga art man kan bli åtalad för medhjälp men att det i sista hand beror på hur situationen bedöms av domstolen. Det går alltså inte att generellt säga att bara därför att man har kört bilen är det med gällande bestämmelser klart att man skall åtalas för medhjälp. Herr Ekinge hade ytterligare konkreta förslag, som han hämtade från en poliskommissarie i Nyköping och som vi har fått en skrivelse om. Det är klart att vi inte negligerar någon skrivelse som kommer till oss och som innehåller förslag till konkreta åtgärder. Vi har alltså även i detta fall noggrant granskat de förslag som förts fram, men varken den första frågan — om att generellt säga att föraren alltid skall vara ansvarig —- eller den andra frågan — om att beslagta bilen — kan ryckas ut ur sitt sammanhang och behandlas isolerade. Man kan då inte bara säga att det är enkelt att ändra bestämmelserna, utan frågan sammanhänger med hela vår syn i vårt rättssystem, och man måste först tänka igenom vilka konsekvenser det får på många andra håll, innan man vidtar en sådan åtgärd.

Jag skulle bara ytterligare vilja säga till herr Fågelsbo att många uppgifter virvlar runt i samhället, kanske framför allt i tidningarna, med någon sorts statistikexercis, som anses kunna bevisa än det ena och än det andra beträffande förändringarna i brottsligheten. Det som herr Fågelsbo hade i tankarna var väl den statistik som polisen för över anmälda browu, vilket icke är någon statistik över antalet brott utan som jag säger bara brott som anmäls till polisen. Det förövas många fler brott i samhället än de som anmäls, det finns också en dold brottslighet, ett ” mörkertal”, som vi inte vet tillräckligt mycket om för att kunna bedöma, men det pågår en undersökning om detta. Man får alltså ta statistiken för vad den är. Den ger oss en uppfattning om polisens arbetsbörda. Om antalet anmälda brott ökar får polisen mer att göra, om det minskar blir det en lättnad. Statistiken under de år som man kan göra jämförelser mellan — dvs. från 1968, då den nuvarande statistiken utformades — visar först en stigande kurva fram till 1971, sedan en minskning 1972 och 1973 och en ökning igen 1974. Under innevarande år är det återigen en ökning. Det kan hända att vi kommer upp till 1971 års siffra, men det är inte säkert att vi gör det. Man kan alltså bevisa vad som helst med statistiken. Om man tar 1971 som utgångspunkt är de anmälda brotten färre, men tar man 1974 som utgångspunkt är de fler. Jag vill bara säga detta, för man får vara väldigt försiktig med den här statistikexercisen. Till slut vill jag säga till herr Ekinge att jag delar hans uppfattning när det gäller våra ideella organisationer. Vi har i åtskilliga sammanhang haft tillfälle att se vilken betydelse det har för den brottsförebyggande verksamheten att man kan knyta an till och få stöd och hjälp från de ideella organisationerna. Därav följer väl också att jag personligen i och för sig anser att det är betydelsefullt att de ideella organisationerna får stöd från samhällets sida — från stat och kommun =— särskilt i den mån de vill inrikta sin verksamhet på att fånga upp sådan ungdom som är på glid.

Herr talman! Justitieministern menade att jag inte var nöjd med svaret. Jag sade att jag ansåg att det var något tunt. Statsrådet Geijer åberopar att det har vidtagits olika åtgärder, men vad har resultatet blivit? Jo, antalet brott av olika slag har faktiskt ökat. Statistiken virvlar runt om oss, förklarar herr Geijer då, och vi vet inte riktigt vad vi skall tro i det fallet. Men varje dag när man slår upp en tidning ser man ju hur antalet brott ökar i samhället. Vi hörde att en mängd experter håller på att analysera de här problemen för att se vilka åtgärder man skall vidtaga, och det är naturligtvis i och för sig bra. Jag vill ändå upprepa vad jag redan har sagt, nämligen att min bedömning är att justitieministerns linje i den här frågan har varit för mjuk. Vad sedan beträffar frågan huruvida körkort kan dras in om en person har varit chaufför åt motorburen ungdom som begått brott av olika slag, var det intressant att höra justitieministerns uttalande att den möjligheten finns under vissa förutsättningar. Jag vet att man bland polisen inte har bedömt saken lika entydigt som justitieministern nu gör, åtminstone som jag har uppfattat honom. Jag hoppas att jag i det fallet har tytt svaret så som justitieministern menade.

Herr talman! Justitieministern och jag har tydligen samma uppfattning när det gäller de ideella organisationernas roll i detta sammanhang, och förvånansvärt skulle det vara om vi inte hade det. Jag tror nog att vi gemensamt skall fortsätta att arbeta för att stödja dem, eftersom vi då verkligen kan ge ett betydelsefullt bidrag till den förebyggande verksamheten. Sedan säger justitieministern att vi i vår syn på rättssystemet måste beakta om det är en framkomlig väg. Ja visst, det är klart. Men om man därvidlag bortser från de stora skador som drabbar andra människor, måste man ta sig en allvarlig funderare över avvägningar inom vårt rättssystem — det kan man inte komma undan. När man får dessa berättelser om vad som sker på campingplatser, i Folkets park osv., då kan man inte bara säga, att det stämmer inte med vårt synsätt på rättssystemet att vidta några åtgärder som förhindrar sådant. Så kan det enligt mitt sätt att se inte vara. Man måste ha klart för sig vilken möjlighet som polisen har att ingripa mot en grupp av människor. Det är gruppbildningen som är det problematiska. Det är sammanhållningen inom gruppen som gör det omöjligt för polisen att komma till rätta med dessa svårigheter. Gruppen öppnar sig inte, och eftersom man vet att chauffören som regel är skötsam, att det inte är något fel på bilen osv., så står polisen där utan möjligheter.

En annan sak som vi inte får glömma är att också poliserna är människor. Även de måste ju ha rimliga möjligheter att sköta sitt jobb. När de anser att de inte har det, när de står där och inte kan göra någonting, när de är tveksamma om de kan vidta en åtgärd på grund av osäkerheten om de har lagen på sin sida, då har de inte tillfredsställande arbetsförhållanden. Det måste man djupt beklaga. Jag vill verkligen hoppas att justitieministern allvarligt överväger innehållet i denna skrivelse. Jag är glad att justitieministern klart deklarerar att den inte negligeras, men jag hoppas att den får ett positivt resultat. Enligt min mening behöver vi inte ha femoch tioåriga utredningar för att vidta sådana åtgärder som ger oss något bättre möjligheter att motverka den brottslighet det här gäller.
Herr talman! Körkortsfrågor ligger egentligen inte under mig, men vad jag känner till om dem ger mig ingen anledning att ändra på det som jag har sagt tidigare och som herr Fågelsbo åberopade.

Jag vill ytterligare tillägga att herr Ekinge får betänka att om man på ett område, för en viss grupp av handlingar, skulle införa en så generell bestämmelse som här har föreslagits, så innebär det att i vissa fall en helt oskyldig person kan bli utsatt för att hans bil beslagtas, eller något annat sådant. Så kan vi ju inte ha det i rättssamhället. Det är alltså inte fråga om någon ovilja eller något intresse att inte göra allt som kan göras för att få en bättre tingens ordning, utan det är helt enkelt så att vi måste hålla på vissa principer i rättsordningen, och dessa förslag är betänkliga från den utgångspunkten. Jag vill bara nämna för herr Ekinge att jag var i Västerås hela dagen i går och då hade tillfälle att följa polisens verksamhet. Jag hade långa överläggningar med de fackliga företrädarna för polisen där, och jag kan försäkra herr Ekinge att det kom fram många fler konstruktiva förslag från deras sida, som jag tagit mycket seriöst på och skall föra vidare till brottsförebyggande rådet. Det gällde just det vi nu alla intresserar oss för, nämligen vad vi kan göra åt ungdomsbrottsligheten i stort för att stämma i bäcken i stället för i ån. Herr Ekinge får alltså förstå att här finns säkerligen mycket att göra och att vi i justitiedepartementet är beredda att ta upp varje förslag som är seriöst och söka genomföra det. Men som jag har sagt är de här förslagen behäftade med så stor osäkerhet i konsekvenserna att jag inte kan se att det är någonting att bygga på. Slutligen några ord till herr Fågelsbo. Jag såg att herr Fågelsbo hade uttalat sig i någon tidning i anledning av den här interpellationen och sagt att han själv hade ju inte upplevt sådana här situationer utan han hade läst om det i en tidning. Nu säger herr Fågelsbo att varje dag när man slår upp en tidning ser man att brottsligheten ökar. Det är naturligtvis trevligt för tidningspressen att herr Fågelsbo har en så bestämd uppfattning att det är på tidningarnas nyhetssidor man kan hämta seriös information om vad som verkligen sker på brottslighetens område. Jag vågar mig emellertid inte på att hävda det, herr Fågelsbo.

Herr talman! Det är klart att man hälsar med tillfredsställelse varje försök som görs att komma till rätta med ungdomsbrottsligheten. Att justitieministern nu har fått uppslag från Västerås är säkerligen till gagn för hela frågan, och däröver är man glad. Däremot har justitieministern inte lyckats övertyga mig om att mitt resonemang skulle vara oriktigt när jag exempelvis pekar på att man kan beslagta ett fordon. Jag menar att fordonet skall kunna beslagtas om en bilförare medverkar till brott som uppenbarligen skett i omedelbar anslutning till en färd. Föraren har alltså då medverkat till att hans fordon har använts på ett grovt felaktigt sätt. Vad är det för skillnad mellan detta och att den som har pengar i sina fickor och vill föra ut dem ur landet på ett felaktigt sätt riskerar att få sina pengar beslagtagna? Den som brukar sitt fordon fel skall, menar jag, riskera att komma i samma situation som de som brukar sina pengar fel. Här gäller det allvarliga brott. Jag kan inte se någon nämnvärd skillnad härvidlag, och jag vet att blotta förekomsten av en sådan här — jag medger det gärna — rigorös bestämmelse skulle kraftigt verka i brottsförebyggande syfte. Jag tror inte att den skötsamme, den normale, den vanlige bilföraren skulle komma i kläm, men vi skulle kunna klara av en del problem, om vi prövade det. Det måste självfallet prövas noga, och jag beklagar att justitieministerns framställning här ger intrycket att han inte ens vill pröva detta.
Herr talman! Justitieministern beklagade att jag trodde så mycket på tidningsuppgifter. Ja, herr justitieminister, är det inte så att de grövre våldsbrotten ökar i vårt land? Är det fel när man påstår detta?
Herr talman! Om jag nu säger att jag vill hänvisa till en artikel i Svenska Dagbladet, så gör jag det i och för sig inte för att hänvisa till en tidning utan jag hänvisar till vad professor Knut Sveri skrev i en stort upplagd artikel för två eller tre dagar sedan. Professor Sveri är ju vår främste kriminolog och har ägnat mycken tid åt att verkligen studera inte bara polisstatistiken utan statistiken långt tillbaka i tiden när det gäller brottsutvecklingen. Rubriken på den artikeln i Svenska Dagbladet var ”Våldsbrottsligheten ökar inte”. Det var en något för generell rubrik, eftersom i varje fall professor Sveri framlagt utredningar som mycket övertygande visar att det är den grövre våldsbrottsligheten som inte ökar i detta land. När det gäller lindrigare våldsbrottslighet kan man ha olika mening. Vår tolerans mot våld är också en annan än tidigare. Vi bedömer våld mycket hårdare än vi gjorde för en generation sedan. Till herr Ekinge vill jag bara säga följande. Vi har ju prövat det förslag som har framlagts. Jag hoppas att herr Ekinge också är på det klara med att man, som jag tidigare framhöll, med stöd av gällande regler om medhjälp i åtskilliga fall skall kunna åtala en bilförare. Men vad jag var motståndare till var en generell regel som medförde att varenda bilförare som var med vid ett sådant här tillfälle skulle drabbas av vissa konsekvenser. Det strider emot allmänna principer om rättssäkerheten att införa en sådan regel.
Herr talman! Det är riktigt att man i vissa fall skulle kunna använda medhjälpsbestämmelserna. Men fråga är om det är möjligt när det förhåller sig på det sätt som nämnde poliskommissarie skriver: ”Det är ingen större svårighet att identifiera bilarnas förare och ägare. Förarna av fordonen har för det mesta alla handlingar klara och deras bilar är oftast utan anmärkning. Det är sällan föraren av en ”raggarbil ertappas med att köra bil med sprit i kroppen. Han är med andra ord rädd om sitt körkort och sin bil. Vid omhändertagande och gripande är det sällan någon bilförare som ”fastnar', det är bilförarens passagerare. Om en bilförare i efterhand kallas till förhör i ett fall där hans passagerare bevisligen begått brottslig hand ling, vet han inte vilka hans passagerare varit. Sammanhållningen inom grupperna mot polisen är mycket stark och rädslan för repressalier för den som ”skvallrat” är djupt rotad.” Det är på de här grunderna som svårigheterna ofta uppstår och det har jag velat peka på. Här fattas det uppenbarligen, enligt den uppfattning som i varje fall jag fått, någonting i polisens lagliga möjligheter att vidta effektiva åtgärder.

Herr talman! Fru Wiklund har frågat mig om jag är beredd att medverka till en utbyggnad av flygplatsen i Skellefteå enligt luftfartsverkets anslagsframställning fram t.o.m. år 1974. Jag utgår ifrån att fru Wiklund grundat sin fråga på att luftfartsverket i sin anslagsframställning för budgetåret 1976/77 inte har beräknat medel för förlängning av landningsbanan på Skellefteå flygplats. Frågan om investeringar i flygplatser liksom andra investeringar i transportapparaten måste prövas från trafikekonomiska förutsättningar. Givetvis måste även regional-, näringsoch miljöpolitiska målsättningar beaktas. Frågan om förlängning av landningsbanan på Skellefteå är f. n. föremål för beredning. Jag är därför inte beredd att nu närmare kommentera denna fråga.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Anledningen till min fråga är, som statsrådet sade, att posten investeringsmedel till banförlängning på Skellefteå flygplats har utgått ur luftfartsverkets anslagsframställning. Motivet är att investeringen inte skulle vara företagsekonomiskt lönsam. Men det egendomliga är att luftfartsverket på annan plats i anslagsframställningen anför att en sammanvägning av såväl trafikpolitiska som regionalpolitiska och övriga samhällsekonomiska faktorer borde göras när man tar ställning till frågan om det är befogat med en större investering. Den tänkbara lösning som står till buds, när ytterligare dispenser för att trafikera Skellefteå flygplats med jet är obefintliga, är klart otillfredsställande. Man planerar att utreda matartrafik till Umeå. Av såväl trafikpolitiska som regionalpolitiska skäl måste detta förslag avvisas. Skellefteå har i ortsgrupperingen hänförts till gruppen primära centra. I intentionerna för den statliga trafikplaneringen, Ds K 1973:3, sägs klart vilken status Skellefteå flygplats skall ha: ”Genom anknytning till den i det regionalpolitiska handlingsprogrammet antagna ortsgrupperingen förutsättes att tillhörande flygplats får en motsvarande trafikfunktion.” Vilken är då denna funktion? Ja, det har sagts att flygplatsen skall vara primärflygplats vid primärt centrum. Trafiken skall vara inriktad på minst inrikes linjetrafik med jet. Befordran skall avse personer och gods. Exempel på för flygplatsen dimensionerande flygplanstyper är Boeing 737, F-28 och DC-9. Beslutet att utesluta denna nödvändiga investering har fattats utan minsta samråd med Linjeflyg. I sitt yttrande över luftfartsverkets anslagsframställning säger också Linjeflyg att luftfartsverket vid denna bedömning utgått enbart från sin egen lönsamhet. Man har alltså helt struntat i vilka merkostnader beslutet förorsakar Linjeflyg. Linjeflyg säger i sitt yttrande att för Linjeflygs del skulle matarflyg till Umeå medföra merkostnader flerdubbelt större än den förutsedda resultatförsämringen — detta beroende på att särskilda flygplan och besättningar måste stationeras i Skellefteå. Man kan inte göra några inskränkningar i trafiken med F-28 mellan Umeå och Stockholm. Jag tycker detta är ett exempel på hur dåligt man har tänkt samhällsekonomiskt. Bland 15 flygplatser utanför storstäderna ligger Skellefteå på sjätte plats i fråga om passagerarantal. Detta understryker i sin tur att man inte kan ha hur små flygplan som helst om man skall ge en någorlunda tillfredsställande service.
Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har — mot bakgrund av att det statliga trafikföretaget GDG slopat studeranderabatten och rätten att använda SJ:s rabattkort vid resa med GDG - frågat mig om jag är beredd motverka de fördyringar som blir följden av de indragna rabatterbjudandena. Studeranderabatten vid GDG kan sålunda sägas ha omvandlats till en allmän ungdomsrabatt. Gymnasieelever över 16 år får — om de är inackorderade utanför hemorten — ett visst antal fria hemresor genom centrala studiestödsnämnden. För övriga studerande över 16 år gäller att de för dagliga resor mellan studieort och hemort kan lösa månadsbiljett som ger en rabatt på 40-65 96. än SJ får rimligen avgöras i samråd mellan berörda trafikföretag. Torsdagen den

Herr talman! Skälet till att jag ställde denna fråga till kommunika Om åtgärder mot tionsministern är det förhållandet att GDG på flera punkter klart har fördyringen för viss försämrat rabattmöjligheterna för sina resenärer. Jag kan nämna några — persontrafik exempel. Studeranderabatterna togs bort under första halvåret. Inom parentes kan jag nämna att de också togs bort på ett mycket osmidigt sätt. SJ:s rabattkort gäller inte för rabatter på GDG för de kort som är köpta efter halvårsskiftet i år. Pensionärer har fått betydande försämringar. Man hade där en minsta avgift för att de skulle komma i åtnjutande av rabatt, och sedan införde man försäljning av endast enkelbiljetter — alltså en klar försämring för pensionärerna. Jag har noterat att statsrådet vid flera tillfällen har uttalat som målsättning att vi bör eftersträva ett så gott utnyttjande som möjligt av de kollektiva trafikmedlen. Jag har tagit del av en rad uttalanden av kommunikationsministern som har en konsekvent, klar linje. Jag delar statsrådets uppfattning i den frågan och vill gärna ge statsrådet Norling en eloge för den klara linjen. Men de åtgärder som GDG nu har vidtagit verkar i exakt motsatt riktning. I svaret, som jag tackar för, säger statsrådet att studeranderabatten ”kan sålunda sägas ha omvandlats till en allmän ungdomsrabatt”. För ungdomar upp till 16 år har det skett en förbättring, och det är riktigt och bra. Men det hjälper föga den stora grupp studerande som har fått en klar försämring. I den sista meningen i svaret säger statsrådet att SJ och dess dotterbolag själva får avgöra hur de vill ordna rabattsystemet. Jag förstår inte riktigt varför inte GDG kan ha samma rabattmöjligheter som SJ. GDG är ett av SJ ägt dotterföretag. Följden blir ju att fördyringarna — för det är detta det gäller — går ut över invånarna i de bygder som berörs av GDG och där GDG har monopol på vissa trafiklinjer.
Herr talman!

Herr Eriksson i Arvika hävdar nu liksom han gjorde när vi en gång tidigare diskuterade denna fråga, att GDG såsom varande ett SJ-ägt företag borde ha lätt att följa SJ:s regler i dessa sammanhang. Även om det kan tyckas vara sidoordnat i det exempel som herr Eriksson i Arvika anförde måste jag ändå framhålla följande. Vi har f.n. i vårt land en lång rad privata bussföretag som på olika håll från norr till söder om 37 besörjer likartad trafik för skolungdom och för andra grupper som GDG i det aktuella fallet. Det hjälper inte stort att GDG är ett samhällsägt företag om inte alla dessa privata bussföretag kommer med i en sådan förändring som herr Eriksson i Arvika talar om. Vad skulle det bli för ordning och rättvisa om människor som bor i ett område som bara trafikeras av privata bussföretag för sina resor får vidkännas en annan prissättning än de som av någon tillfällighet bor i ett område där statligt företag ombesörjer trafiken? Eller i klartext, herr Eriksson i Arvika: Om man skulle vara konsekvent skulle väl det innebära att även alla privata bussföretag skulle följa med i en sådan ordning som herr Eriksson i Arvika skisserar? I annat fall har man knappast skapat någon vidare jämlikhet och rättvisa mellan landets olika delar, utan man får en olikhet beroende på vilket företag som trafikerar området. Men jag vill gärna klart deklarera att det under inga förhållanden finns anledning att penetrera dessa problem, varken på det ena eller det andra stället, förrän vi om någon tid har utredningen om ett regionalt gällande rabattkort på vårt bord. Förslaget från den utredningen skall i bästa fall kunna lösa även de problem som herr Eriksson i Arvika i dag har aktualiserat.

Herr talman! Herr statsrådet talar här engagerat om den orättvisa som skulle skapas mellan invånarna i de bygder som betjänas av ett statsägt företag och invånarna i de bygder som betjänas av privata busslinjer. Men jag vill då fråga, och jag antydde även tidigare den frågan: Skall gränsen gå mellan de bygder som betjänas av SJ-bussar och de bygder som betjänas av GDG-bussar, vilka egentligen ägs av samma företag? Det tycker jag är förfärligt inkonsekvent. Frågan om ett allmänt 50-kort har vi diskuterat förut. Jag har också motionerat om ett sådant, och jag är glad när jag nu märker att det är på väg. Men det är ju inget skäl för försämringar när det gäller GDG:s rabattmöjligheter för studerande och pensionärer och för ett borttagande av möjligheterna att resa på GDG:s linjer med SJ:s rabattkort i avvaktan på detta 50-kort. Jag tycker att det snarare hade funnits skäl att argumentera i motsatt riktning, nämligen att vi inte skall göra några försämringar när det gäller att locka medborgarna att utnyttja de kollektiva trafikmedlen. Vi får snart resultatet av den här utredningen, skulle statsrådet kunna säga, och därför skall vi inte göra några försämringar under den tid vi väntar på utredningens resultat.
Herr talman! Om det bara gällde frågan om hur studerande upp till en viss ålder skulle behandlas vid GDG i Värmland och på de andra håll där företaget har sin verksamhet, är det möjligt — jag säger möjligt — att man hade kunnat diskutera det som en isolerad företeelse. Nu är det tyvärr inte fråga om någon isolerad företeelse. Det är en lång rad grupper — från pensionärer till föreningsungdom — som av och till Nr 8 kommer till mig och vill diskutera olika rabattformer på tåg, flyg, bussar OSV. Det var mot den bakgrunden — det framgick kanske inte riktigt av teknik bntrer vad jag nyss sade — som jag ifrågasatte att man, när vi om några månader — Om prissättningen får ett mycket radikalt utredningsförslag på vårt bord, på nytt skall ta — på godstrafiken upp en genomgripande diskussion med alla de olika intressenter som = mellan Gotland och vill diskutera ändrade rabattformer. Jag betraktar det som ett onödigt = fastlandet arbete, eftersom en reform av det slag jag antytt med alla goda krafters hjälp kan bli verklighet inom överskådlig tid. Det skulle då se litet lustigt ut och innebära ett onödigt arbete att nu ta upp de frågor som herr Eriksson i Arvika har aktualiserat.
Herr talman! Låt mig bara till sist säga att orsaken till detta som statsrådet kallar ett onödigt arbete är att trafikföretagen — i detta fall GDG - i väntan på 50-kortet höjer priserna. När statsrådet säger att det är otaliga grupper som uppvaktar honom om detta, är det ett bevis för vad jag har sagt, nämligen att denna fråga är av allmänt intresse och att trafikanterna är oroliga för att åtgärder vidtas som enligt min mening går rakt emot den målsättning som statsrådet uttalat sig för och som jag biträder.
Herr talman! Jag skall bara uttrycka den förhoppningen att herr Eriksson i Arvika och jag är överens om att det är bättre att vi, om det är möjligt, får en generell regel som gäller för alla. Vi kan då kanske i framtiden slippa ifrån en rad diskussioner om problem som i och för sig från den enskilda gruppens synpunkt kan vara livsviktiga men som i det stora sammanhanget borde kunna lösa på ett enklare och riktigare sätt.

18, och anförde: Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig om jag är beredd att redovisa de resultat som uppnåddes vid förhandlingarna mellan prisoch kartellnämnden och bilgodsföretagen, enligt yrkande i motionen 1974:1933. 39 Enligt vad jag inhämtat från prisoch kartellnämnden har nämnden under året fört intensiva förhandlingar med berörda transportförmedlingsföretag. Resultatet av förhandlingarna kommer enligt uppgift att redovisas under november. Jag avvaktar nämndens redovisning av uppdraget.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det var i all sin korthet klargörande på en punkt, nämligen att det blir ett resultat. Däremot är det kanske inte ett svar på min fråga. Jag ville veta resultatet av förhandlingarna. Bakgrunden till detta var att riksdagen hade uttalat sig för att resultatet skulle vara färdigt så att det kunde ligga till grund för de nya bestämmelserna från den 1 februari 1975.
Därmed skulle också de i det följande behandlade önskemålen om en prissättning enligt vägprincipen ha tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt i fråga om godstrafiken”.

Den tidpunkten var den 1 februari 1975. Är kommunikationsministern beredd redovisa vilka resultat som uppnåddes vid de nämnda förhandlingarna?
Jag vill gärna påpeka detta och jag är medveten om att även kommunikationsministern delar den uppfattningen. Det är väl ändå tvivel underkastat om förhandlingar av det här slaget skall behöva ta ett helt år.
herr Magnussons i Kristinehamn den 15 oktober anmälda fråga, Om information 1975/76:20, och anförde: rörande handikap Herr talman!
Herr talman! Jag kan i och för sig hålla med herr Ekinge om att det hade varit bra om vi i dag hade kunnat diskutera resultatet av förhandlingarna. Men nu är det tyvärr så med förhandlingsarbete, vare sig det handlar om Gotlandstrafik eller någonting annat, att man inte i förväg kan bestämma en exakt dag när det hela är färdigt. De här förhandlingarna har, tyvärr kan vi båda säga, dragit ut på tiden, bl.a. till följd av att nämnden har ställt krav på ett mycket ingående material, som tagit tid att få fram. Vi kan beklaga det, men jag hoppas på herr Ekinges förståelse för att när vi väl får resultatet så bör det vara desto bättre.

del Frågor som hänger samman med de handikappades behov av särskilda åtgärder och arrangemang inom kommunikationsväsendet behandlas fortlöpande av de statliga trafikverken. Inom vissa verk arbetar särskilda samarbetsgrupper med dessa frågor. I grupperna ingår företrädare för handikapprörelsen. Under senare år har särskilda bestämmelser införts och åtgärder vidtagits som medfört och kommer att medföra förbättringar i vad gäller kommunikationsväsendets anpassning till de handikappades speciella krav. För att överväga de ytterligare möjligheter som finns att underlätta resandet för de handikappade tillkallade jag år 1973 särskilda sakkunniga. Dessa avlämnade för en månad sedan sitt betänkande Handikappanpassad kollektivtrafik. Den av herr Magnusson aktualiserade frågan har behandlats av utredningen. Utredningen har därvid, i ett ramprogram för anpassning av kommunikationsväsendet till de handikappades speciella krav, bl.a. föreslagit ett särskilt utbildningsprogram som innebär att trafikpersonalen skall orienteras om de handikappades problem och utbildas i hur man praktiskt använder lyftanordningar, vägleder handikappade m.m. Efter remissbehandling kommer förslagen i betänkandet att beredas inom regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Frågan är väl inte ställd direkt i anslutning till HAKO-utredningen utan mera i anslutning till den kampanj som pågår f. n. från de handikappades organisationer under mottot ”Gör allmänna färdmedel allmänna”. Jag har tagit del av HAKO-utredningens förslag men där inte kunnat finna någonting om det som kommunikationsministern här redogjorde för. Det har ju annars, bl.a. genom hearings med handikapporganisationer, framkommit under HA KO-utredningens arbete att man efterlyser information till tågoch busspersonal. I samband med den kampanj som DHR nu bedriver har det också i pressen förekommit uppgifter om att man efterlyser utbildning av tåg 4l och busspersonal om de handikappades problem. Jag har några klipp ur pressen, bl.a. ett från Värmlands Folkblad där det står: ”Utan tvekan råder det en stor okunnighet bland personalen på både tåg och bussar. T. ex. kunde inte den konduktör som bemannade det tåg vi åkte med fälla ihop en rullstol. Personalen är dock fint inställd till den pågående kampanjen, men upplyste om att man inte får någon som helst information i sin utbildning om handikappade och deras problem, något som de anser vara en stor brist.” Ett annat pressurklipp gäller våra bussar. Man efterlyser där kunnighet hos busspersonalen och säger att man får inte ha en svag rygg när man skall lyfta en rullstol. Busschaufförerna skulle behöva lära sig lyftteknik. Det är alltså sådana saker jag har tänkt på i det här sammanhanget, och jag vet av egen erfarenhet hur det kan vara när man får rullstolsbundna passagerare på ett tåg t.ex. Det är inte så enkelt att kunna hjälpa till i sådana situationer. Jag är mycket glad om dessa problem kommer att behandlas, vilket jag som sagt inte har kunnat utläsa ur HAKO-utredningens förslag. Men såvitt jag förstår kommer det med en aldrig så positiv inställning från statsmakternas sida att ta år innan de förslag som framlagts av HAKO utredningen kan genomföras praktiskt. Därför skulle jag vilja föreslå att man bröt ut frågan om information till tågoch busspersonal etc. som ju kan ges med ganska kort varsel. Jag tror att det skulle ha betydelse; det framgår inte minst av de önskemål som framkommit från de handikappades organisationer. Borde det inte vara möjligt att göra på det sättet?
Herr talman! Jag tycker i likhet med herr Magnusson i Kristinehamn att detta är en så viktig fråga att man inte skall missa någon tid alls i de fall där man kan vidta åtgärder. Den utredning som vi båda talar om, som jag har fått på mitt bord och som är ute på remiss, lägger fram en rad förslag, alla syftande till att göra det lättare för dem som har problem av skilda slag. Utredningen säger också att om man skulle genomföra alla dessa förslag blir det fråga om en ganska lång tidsperiod. Det är förståeligt eftersom förslagen i många fall är relativt radikala. Det krävs inte bara pengar utan också tid om man skall bygga om järnvägsvagnar och bussar, inreda flygplan i vissa fall, så att man kan ta med handikappade osv. När detta är sagt vill jag gärna deklarera att regeringen självklart kommer att försöka i all möjlig mån att handplocka bland förslag som går att genomföra. Det skulle vara märkligt om vi inte skulle göra det. Jag vill med det ha sagt att sådant som varken kostnadsmässigt eller på annat sätt är alltför betungande — och kanske även sådant som kostar en del — och som kan genomföras på kort tid, måhända inom loppet av bara något år från det man sätter i gång, naturligtvis skall göras. Här gäller det att hjälpa bortåt en halv miljon människor, kanske ännu fler, i vårt land att leva ett mer normalt liv, åtminstone när de är ute och reser.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig om jag är beredd att medverka till att medel ställs till förfogande för upprustning av allmän väg med starkt nedsatt framkomlighet. Jag förmodar att herr Persson avser nedsatt framkomlighet under tjällossningstid. Under sådan tid förekommer regelmässigt att den tillåtna bärigheten får sättas ned, främst på mindre trafikerade vägar. Detta är nödvändigt för att hindra att större skador skall uppstå på vägar som inte är byggda för att tåla den belastning som numera tillåts på största delen av vägnätet, nämligen 10 tons axeltryck och 16 tons boggitryck. Den omfattning i vilken den tillåtna bärigheten måste begränsas varierar år från år beroende på väderleksförhållandena. Genom ett gott samarbete mellan väghållare och transportörer kan olägenheterna av nedsättningar i axel-/boggitryck begränsas. Transporterna kan planeras att utföras antingen under icke-tjällossningstid eller under tjällossningstid på sådana vägar där nedsättningar normalt inte förekommer. Vägnätet har successivt förbättrats. De vägar som numera är förstärkta och försedda med asfalt eller oljegrus omfattar över 50 96 av vägnätet. Exempelvis år 1960 var motsvarande andel endast ca 18 96. Några särskilda åtgärder utöver dem som vidtas inom ramen för vägverkets ordinarie planering finner jag inte vara påkallade med anledning av årets tjällossning, även om den var något svårare än tidigare år.

Herr talman! Jag beklagar om jag har formulerat min fråga otydligt. Jag har nämligen inte aktualiserat saken med anledning av tjällossningen på vägarna utan med anledning av händelser som inträffat i vår och i sommar. Jag har ett par exempel från mitt län, men jag förmodar att liknande händelser har inträffat i övriga delar av landet. De exempel jag avser gäller vägar som ansluter till två huvudvägar — också dessa är länsvägar — och där framkomligheten på grund av bärigheten är så dålig att man fått avlysa tyngre trafik från vägarna. Man har fått dra denna trafik över visserligen allmänna men små, backiga och krokiga vägar. Där är också, helt naturligt, trafiksäkerheten i fara. Det är självklart att man inte kan lasta vägmyndigheterna i länen för detta. De gör, såvitt jag vet, vad de kan inom den givna anslagsramen. Förhållandena beror på att det fattas pengar, så att eftersläpningen är mycket stor när det gäller det allmänna underhållet. I ett av fallen i mitt hemlän har t.o.m. en begäran om en förbättring av den aktuella vägen, med ett tusental namnunderskrifter, sänts till vägmyndigheterna i länet. Svaret har bara blivit att en förstärkning av denna väg inte ingår i långtidsplanen fram till 1985. Det gör att människorna blir särskilt bekymrade och det är därför, herr statsråd, som jag aktualiserat den här saken. Jag vill uttrycka förhoppningen att med anledning härav skall ytterligare anslag för förstärkning av vägnätet utanordnas. De som trafikerar vägen i fråga drabbas av mycket stora svårigheter. Inte bara enskilda människor utan också industrioch handel berörs. Man tvingas ta långa och besvärliga omvägar på grund av att bärigheten är så låg på vissa sträckor. Det är därför jag har framställt min fråga. Det är icke någon tjällossningshistoria som ligger bakom detta utan händelser som inträffat i sommar alldeles självklart. Jag hemställer till statsrådet om ökat anslag i detta sammanhang.
Herr talman! Det förhållandet att jag i mitt svar har talat om tjällossningstiden byggde på följande mening i herr Perssons i Heden fråga: ”Dessutom försämras trafiksäkerheten på grund av trafikens omdirigering till smala och krokiga vägar.” Detta kunde jag inte tolka som något annat än att det gällde just den period av året när man omdirigerar trafik till vissa andra vägar. Jag hade inte klart för mig att man året runt omdirigerar trafik i den utsträckning som sker under tjällossningstid. Herr Persson i Heden vet lika väl som jag att man då på många ställen ibland måste göra ett något annorlunda vägval än under övriga tider av året. Detta är förklaringen till att jag trodde att det var tjällossningstiden som här avsågs. Vad sedan gäller huvudfrågan är det klart att vi skulle kunna göra av med mycket mera pengar på vårt vägnät, om vi nu hade resurser till det. Men det är ju så att också andra samhällsområden skall dela på de pengar som är disponibla. I det område som herr Persson i Heden kommer ifrån kan vi väl ändå trots allt vara nöjda med vad som sker när det gäller vägarna. Herr Persson i Heden vet mer än väl vilka stora objekt som man arbetar med där och som slukar många miljoner — kanske under en övergångstid något till förfång för andra vägar som också borde ha blivit ihågkomna. Men vi får försöka göra fördelningen så rättvis som möjligt, och det är väl också viktigt att de stora vägarna blir farbara och lätt framkomliga.
Herr talman! Jag är klart medveten om tjällossningsproblematiken, men det gäller nu akuta situationer där vägen i fråga på grund av ökad trafik blivit hårt belastad och nedsliten, så att vägbanan sjunkit och risk för ras uppstått. Ras har också inträffat och i ett fall sjönk en lastbil ned så djupt att halva förarhytten befann sig under vägnivån. Jag betraktar detta som en akut situation, och det torde vid sådana tillfällen vara möjligt att utanordna mera medel med litet god vilja. I övrigt känner jag mycket väl till de andra vägprojekten i mitt hemlän, och jag har själv varit med om att uppvakta statsrådet och fått positivt svar i sammanhanget. Men det finns inte bara stora huvudleder utan också mindre vägar, och även dessa har mycket stor betydelse för de enskilda människorna, för industrin och för annan verksamhet i bygden. Jag anser det orimligt vänta ända fram till 1985, som vägverket angivit i detta sammanhang, på en förbättring. Och det gäller inte bara, herr statsråd, den väg som jag speciellt syftar på utan även andra vägar i mitt län och på andra platser i landet.

Herr talman! Herr Fridolfsson har frågat mig om jag vill redovisa min syn på i vilken utsträckning diskriminering av religiösa minoriteter kan leda till att 2 § utlänningslagen kan tillämpas då den diskriminerade söker fristad i riket. Enligt 2 § utlänningslagen anses som politisk flykting bl.a. sådan utlänning som på grund av sin religion löper risk att i sitt hemland bli utsatt för förföljelse, som riktar sig mot hans liv eller frihet eller som eljest är av svår beskaffenhet. Frågan om i vilken utsträckning diskriminerade religiösa minoriteter omfattas av denna föreskrift kan inte besvaras generellt. Varje ansökan måste prövas individuellt. De omständigheter som åberopas i det enskilda fallet är därvid avgörande för frågan om politiskt flyktingskap.

Herr talman! Jag tackar fru statsrådet för svaret. I den paragraf i utlänningslagen som statsrådet citerade slås det fast att den som utsätts för politisk förföljelse i sitt hemland och flyr till Sverige skall som politisk flykting få kvarstanna här. Den fråga som jag ställt till statsrådet har givetvis en bakgrund — en orsak. Anledningen är det stora antal assyrier som kommit till vårt land från Turkiet och som hävdar att de i Turkiet utsatts för förföljelse för sin kristna tros skull. Av det skälet har de tagit sin tillflykt till vårt land och begärt att få stanna här. Utlänningslagen slår — som vi nyss kunde konstatera tveklöst fast att de som i sitt hemland förföljs för sin kristna tros skull skall klassas som politiska flyktingar och få stanna här. Min fråga, fru statsrådet, gällde alltså de assyrier som lidit förföljelse i Turkiet och som därför kommit hit — inga andra. Jag är naturligtvis medveten om att det alltid när en grupp människor — mer eller mindre huvudstupa — lämnar ett land finns personer som icke haft eller har några problem i sitt hemland men som ändå passar på att resa med. De tycker det är ett lämpligt tillfälle att få komma till ett annat land, och Sverige är naturligtvis då attraktivt. Men frågans allvar får icke fördunklas av detta faktum. I svaret deklarerar statsrådet sin syn på i vilken utsträckning diskriminering av religiösa minoriteter kan leda till att utlänningslagen tilllämpas då den diskriminerade söker en fristad i Sverige — på ett dunkelt och motsägelsefullt sätt. Först säger fru statsrådet att frågan om i vilken utsträckning diskriminerade religiösa minoriteter omfattas av denna föreskrift inte kan besvaras generellt. Sedan slutar svaret med att där ”risk för svår förföljelse i hemlandet kan anses föreligga”, skall vederbörande få stanna här. Men nu är det ju så att regeringen ger fristad åt ett stort antal människor som åberopar politisk förföljelse i respektive hemland som skäl för att få stanna här. Lika självklart bör det naturligtvis vara att de människor som kommer hit därför att de i sitt hemland förföljs på grund av sin kristna tro skall bedömas som politiska flyktingar. Får jag bara ställa en slutfråga till fru statsrådet: Kan statsrådet bekräfta — här i riksdagen — att de assyrier som kommit till Sverige och som kan styrka att de lidit förföljelse i Turkiet för sin kristna tros skull kommer att få stanna i Sverige?
Herr talman! Sedan år 1967 har Sverige tagit emot assyriska flyktingar från Libanon, hittills sammanlagt 330 personer. Vi har f.ö. i dag tagit ett nytt flyktingbeslut, som omfattar ytterligare 50 assyriska flyktingar från Libanon. Ungefär vid årsskiftet 1974-1975 hade vi uppskattningsvis 800 assyrier i vårt land, från både Turiket och Libanon och även från andra länder. Sedan dess har det, precis som herr Fridolfsson säger, kommit hit ganska många ssyrier — riktigt hur många vet vi inte, men troligen minst 700-800. Invandrarverket har i år beslutat i drygt 300 ärenden rörande assyrier. 1130 av dessa fall har det blivit bifall och i 190 fall avslag. Invandrarverket har ytterligare 200 ärenden, som ännu inte hunnit avgöras, och dessutom ligger ungefär ett hundratal ärenden för utredning hos polisen. Vidare vet vi att det finns assyrier som ännu inte har anmält sig hos polisen. Det är kanske ett hundratal, men siffrorna är mycket osäkra. Jag vill nämna dessa siffror eftersom de visar att man som jag sade inte kan lämna något generellt svar här, lika litet som man kan göra det när det gäller andra politiska flyktingar som kommer till Sverige utan att vara med i en uttagning som vi gör från flyktingläger eller på annat sätt. I de fallen har prövningen så att säga skett redan innan de kommer till Sverige, men i övrigt kommer många människor hit och åberopar politiska skäl för att få stanna kvar. I varje sådant fall blir det fråga om en individuell prövning, och det blir det även här. De människor som lider svår förföljelse får stanna i Sverige.
Herr talman! Fru statsrådet redovisar en statistik över hur många assyrier som kommit hit. Jag tycker inte att antalet spelar någon roll. Jag framhöll i mitt inlägg framme i talarstolen att min fråga gäller endast den grupp av assyrier som lider förföljelse i Turkiet — det är den gruppen det gäller. Jag är därför något förvånad över att fru statsrådet verkar så tveksam. Jag anser att utlänn ingslagen ger klara besked; man behöver inte på något sätt vara tveksam. Lagens klara innebörd som även finns återgiven i svaret ger besked. Någon tvekan borde inte råda vad gäller den grupp av assyrier som lider förföljelse.
Herr talman! Jag är också något förvånad, eftersom jag redan har svarat på den frågan i det skriftliga svaret. Jag sade också tidigare att den grupp av assyrier som kommer hit och som lidit förföljelse i hemlandet får stanna här, givetvis om det inte finns något annat land där de har tillstånd att stanna. Men för att avgöra vilka som lider förföljelse i hemlandet måste vi pröva varje ärende för sig. Denna grupp är inte så enhetlig att man kan behandla den som en grupp, utan man måste undersöka varje fall individuellt och ta reda på hur var och en har haft det i sitt hemland. Statistiken nämnde jag därför att den visar att invandrarverket i ett stort antal fall har gjort bedömningen att dessa människor lider förföljelse i hemlandet och alltså skall få stanna här. Men det finns också andra ärenden, där man inte kan göra en sådan bedömning. Mitt svar på frågan är att de assyrier som lider så svår förföljelse i sitt hemland att de faller under utlänningslagens 2§ självfallet får stanna här i landet.

Herr talman! Herr Danell har i interpellation ställd till chefen för bostadsdepartementet frågat om statsrådet anser att det sätt på vilket Hyresgästernas riksförbund utnyttjar det s.k. förhandlingsmonopolet, vilket kan komma att medföra högre hyror för icke-medlemmari organisationen, överensstämmer med hyreslagstiftningens intentioner. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Herr Ullsten har frågat mig om jag anser det vara i god överensstämmelse med hyreslagstiftningens anda att sådana avtal träffas som ger medlem i hyresgästföreningen lägre hyra än annan hyresgäst i jämförbar lägenhet. Herr Fridolfsson har frågat mig om jag anser det rätt att en hyresgäst som icke är medlem i hyresgäströrelsen skall ha högre hyra än en som är medlem. Jag anhåller om att få besvara dessa frågor i ett sammanhang. Med utgången av september månad detta år upphörde hyresregleringslagen att gälla. Nu fastställs hyran för alla lägenheter enligt bruksvärdesprincipen i hyreslagen. För att underlätta en smidig anpassning till bruksvärdeshyror har övergångsbestämmelser getts i en särskild avvecklingslag. Enligt avvecklingslagen har hyresvärden inte rätt att höja den hyra som gällde när hyresregleringen upphörde utan medgivande av hyresgästorganisation. Med hyresgästorganisation avses i lagen riksorganisation eller förening ansluten till riksorganisation. Har förhandling med sådan organisation ägt rum utan att överenskommelse i saken uppnåtts eller har mot förhandlingen mött hinder som inte beror på hyresvärden eller hans organisation, kan hyresvärden begära prövning vid hyresnämnden av hyrans storlek. De faktorer som har betydelse vid prövningen enligt avvecklingslagen och även enligt bruksvärdesreglerna i hyreslagen skall självfallet bedömas objektivt. Den aktuelle hyresgästens medlemskap eller icke-medlemskap i hyresgästorganisation utgör inte någon faktor som får tillmätas betydelse vid bedömande av hyrans storlek. Det finns f. n. endast en riksorganisation av hyresgäster på hyresmarknaden, nämligen Hyresgästernas riksförbund. Avvecklingslagen innebär att detta förbund har fått ett förhandlingsmonopol med rätt att förhandla även för sådana hyresgäster som icke är medlemmar i organisationen. Anledningen till att lagen fått denna innebörd är att man befarade att enskilda hyresgäster kunde förledas att godta större hyreshöjningar än vad som var skäligt. Endast den samlade hyresgäströrelsen ansågs ha tillräcklig styrka och tillräckliga erfarenheter för att uppnå godtagbara hyror som samtidigt innebar en smidig anpassning av de reglerade hyrorna till bruksvärdesnivån. Vid riksdagsbehandlingen riktades inte några invändningar mot avvecklingslagens konstruktion med förhandlingsmonopol för hyresgäströrelsen. Man förutsatte att hyresgäströrelsen skulle motsvara förtroendet från statsmakternas sida. I den offentliga debatten har förekommit vissa uppgifter om att man på sina håll inom hyresgäströrelsen medvetet och systematiskt försökt utverka lägre hyror för egna medlemmar än för andra. Det är inte möjligt för mig att bedöma om dessa påståenden är riktiga. Däremot kan jag säga att jag för min del tar bestämt avstånd från ett förfaringssätt som leder till särskilda rabatter för hyresgäströrelsens medlemmar eller till skilda hyresnivåer för medlemmar och icke-medlemmar. En annan sak är att hyresgäströrelsen på grund av bristande resurser kan sakna möjlighet att göra ingående undersökningar av i vilket skick varje lägenhet befinner sig. Det är naturligt om hyresgäströrelsen i ett sådant läge i första hand koncentrerar sig på att undersöka hur de egna medlemmarnas lägenheter har underhållits. Jag vill emellertid inte underlåta att sätta in den nu behandlade frågan i sitt större sammanhang. När beslut fattades om hyresregleringens avveckling var det många som gav uttryck för farhågor för att denna skulle leda till betydande hyreshöjningar för hyresgästerna i det reglerade lägenhetsbeståndet. De erfarenheter vi hittills har tyder på att så ingalunda kommer att bli fallet. Den olustiga debatten om diskrimineringen av icke-medlemmar får inte undanskymma det faktum att hyresgäströrelsens förhandlingsinsatser är oumbärliga för att totalt sett hålla hyrorna på en rimlig nivå.

Herr talman! För snart ett år sedan behandlade riksdagen propositionen 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. Åtskilliga av de olika delarna av den föreslagna bostadspolitiken blev utsatta för kritik och debatt och föranledde andra ställningstaganden än de av regeringen föreslagna, både av majoritet och i reservationer. Det var dock en del, nämligen den som innehöll förändringar i hyreslagstiftningen, som lyckades nå en förhållandevis bred enighet. Förslaget var väl motiverat med allt vad det innebar i form av ökade möjligheter för hyresgäster att uppträda som jämbördig part på bostadsmarknaden. För oss moderater var dock en central fråga även förslaget till ny hyreslagstiftning som vi tyckte var oacceptabelt, och det var frågan om vem eller vilka som skulle företräda den enskilde hyresgästen i förhandlingarna med hyresvärdarna. Regeringen med stöd av centern och folkpartiet — även om andra uppfattningar framskymtade i deras partimotioner — ansåg att representationen enbart skulle åvila en rikstäckande organisation av hyresgäster, och man gav därmed Hyresgästernas riksförbund ett förhandlingsmonopol. Moderata samlingspartiets uppfattning i den här frågan var att om det över huvud taget skulle vara någon mening med hyresgästinflytande och möjlighet för dem som bor i hyreslägenhet att påverka i olika frågor, så krävdes att det skulle finnas en rätt att inom en fastighet få bilda en förening med förhandlingsrätt gentemot hyresvärden. Detta innebar inte att vi fråntog Hyresgästernas riksförbund dess möjlighet att representera hyresgäster, utan vi såg dess medverkan som en viktig aktivitet på bostadsmarknaden, men vi hade anledning att tro att denna organisation knappast skulle kunna vara representativ för alla hyresgäster. Vår uppfattning var att så länge Hyresgästernas riksförbund bara hade, — precis som i dag, ca 300 000 individuellt anslutna medlemmar — de övriga 300 000 är nämligen kollektivt anslutna HSB-medlemmar — så kan man inte vare sig kalla organisationen för folkrörelse eller ännu mindre finna skäl att ge den ett förhandlingsmonopol för många gånger fler hyresgäster. Risken för alltför stora avstånd mellan uppdragsgivare och förhandlare var överhängande, och bara existensen av den osmakliga kollektivanslutningen av HSB-medlemmar var skäl nog för vårt ställningstagande. När jag f.ö. läser Hyresgästernas tidning Vår Bostad, så slår det mig att det nog vore klokare att helhjärtat satsa på att lägga ned arbete på att hävda hyresgästernas intressen än att producera uttalanden mot vår monarki och de icke-socialistiska partierna, för att nu ta några exempel. När väl de nya bostadspolitiska riktlinjerna blivit antagna i december 1974 så tog det inte lång tid förrän man kunde läsa om en del underliga förslag från hyresgästföreningar, som tydligen hade låtit det nyvunna förhandlingsmonopolet stiga dem åt huvudet. Således föreslogs att hyresgäster skulle kollektivanslutas till hyresgästförening och att medlemsavgiften skulle tas ut över hyran och inbetalas av fastighetsägaren. Med anledning av dessa hot mot vanligt sunt demokratiskt tänkande motionerade jag i våras om att vi skulle få en utredning till stånd med uppgift att följa konsekvenserna av det förhandlingsmonopol som tilldelats Hyresgästernas riksförbund. Förslaget sopades snabbt undan av de övriga partierna. Denna bakgrund till dagens interpellationsdebatt har jag velat ge då den faktiskt klart visar att dagens hot om att den s.k. hyresgäströrelsen vill ge icke medlemmar i organisationen högre hyror än vad de egna medlemmarna skall få ingalunda har kommit som en blixt från klar himmel. Tvärtom var det väntat att man skulle göra allt för att styra till sig nya medlemmar, i synnerhet som det uppgivits i pressen att det varit vikande medlemssiffror i vissa hyresgästföreningar under våren. I min interpellation har jag dock utgått från att de försök som hyresgästföreningarna nu gör att diskriminera icke-medlemmar inte på något sätt kan anses överensstämma med lagens innebörd. För att förvissa mig om att detta inte bara var min uppfattning utan även regeringens har jag formulerat frågan som den nu står. Om det nu var så att man accepterade tanken på differentierade hyror, så skulle också hyresgäster utan medlemskap i hyresgästförening naturligtvis kunna hävda att de avtal som slutits mellan hyresvärd och hyresgästförening inte borde få någon verkan.

Att bostadsministern redan 1974 var något tveksam inför hyresgäströrelsens möjligheter att företräda alla hyresgäster framkommer i viss mån av en formulering i samma proposition på s. 445, där han uttrycker att hyresgästorganisationen skall ”agera i samråd med de i det enskilda fallet närmast berörda hyresgästerna”. Hade allt varit solklart kring hyresgäströrelsens möjligheter att klara av de representativa funktionerna, hade det naturligtvis aldrig behövts ett sådant konstaterande. I detta sammanhang bör man också kunna sätta ett frågetecken vid statsrådet Lidboms uttalande i svaret om att ”hyresgäströrelsens förhandlingsinsatser är oumbärliga för att totalt sett hålla hyrorna på en rimlig nivå”. Det är för tidigt att göra ett generellt uttalande om den preliminära förhandlingsöverenskommelse som träffats i Stockholm och som vi kunnat läsa om i pressen i dag. Men man fruktar att hyresgästföreningarnas företrädare tar litet väl lätt på sin förhandlingsuppgift sedan man hört en av dem i radion i morse svara på frågan om det inte hade blivit väl stora hyreshöjningar. Hans svar var nämligen, fritt citerat, att han litade på att samhället i så fall ökar sitt bostadsstöd. En sådan inställning vittnar inte om särskilt stort allvar inför en uppgift att partsrepresentera i en hyresförhandling. Med anledning av statsrådet Lidboms i övrigt klara uttalanden i svaret finns det knappast anledning att ytterligare utveckla resonemanget om den annars ovanliga metoden att på så lösa grunder som här skett utse en företrädare för landets hyresgäster. Statsrådet säger bl.a.: ”Den aktuelle hyresgästens medlemskap eller icke-medlemskap i hyresgästorganisation utgör inte någon faktor som får tillmätas betydelse vid bedömande av hyrans storlek.” Detta uppfattar jag som befriande. Möjligtvis kan det finnas anledning att kommentera eller rättare sagt komplettera statsrådets tveksamma bild vad gäller påståendena i massmedia rörande hyresgästföreningarnas vilja att differentiera hyrorna. Jag tycker det är helt klart att en sådan vilja finns, och vi har flera exempel på det. Således sändes ett Kvällsöppetprogram från Göteborg för några veckor sedan, där en företrädare för hyresgästföreningar i västra Sverige försvarade tanken på diskriminering av icke-medlemmar genom att hävda att det var helt naturligt att en organisation verkade så att det kändes nödvändigt att bli medlem. F. ö. medverkade ordföranden i Hyresgästernas riksförbund i programmet, och han visade inga som helst tecken på att ha en annan uppfattning än den som framförts av den företrädare jag nämnde. I Vår Bostad nr 6 1975 angriper man också SABO för att denna organisation inte accepterar tanken att de s.k. osolidariska icke-medlemmarna skulle påföras en avgift för utfört förhandlingsarbete. De uttalanden som statsrådet gör i slutet av sitt svar är otvetydiga. Dock är det två frågor som kan behöva ytterligare en kommentar av statsrådet. För det första är det avståndstagandet från att olika hyror skall kunna bero på medlemstillhörighet. Inkluderar detta också ett annat raffinerat försök som har prövats i de pågående förhandlingarna, nämligen att överenskomna hyreshöjningar skall träda i kraft på olika tidpunkter, allt beroende på om man är medlem eller icke medlem i en hyresgästförening? För det andra är det en fråga i anslutning till statsrådets i och för sig helt riktiga kommentar att hyresgäströrelsen bara orkar med att ta reda på sina medlemmars lägenhetsstandard och inte icke-medlemmarnas och att detta i sin tur kan innebära större möjligheter för en medlem att få lägre hyra än en annan person. På sina håll har just detta faktum oriktigt använts som ett argument för att skapa en generell olikhet mellan medlemmars och icke-medlemmars hyror. Jag uppfattar — och det skulle vara bra om statsrådet vidimerade min uppfattning — det som uttalas i slutet av interpellationssvaret så att svaret även innebär att man tar avstånd från att ett sådant här argument kan användas generellt. Herr talman! Till slut vill jag bara framföra ett tack för interpellationssvaret. Det är inte alla gånger som man kan få ett så pass positivt svar på en fråga, i synnerhet inte när det gäller en principfråga som denna. Vidare vill jag uttala en förhoppning att blåsten kring Hyresgästernas riksförbund skall avta, så att förbundet med sans och måtta kan fullgöra det uppdrag som riksdagen givit på ett sådant sätt att individuellt medlemskap kanske upplevs som naturligt för allt fler. Men då skall det också finnas möjlighet att utanför den här riksorganisationen bilda hyresgästförening med rätt att fungera som part på bostadsmarknaden. Det är min uppfattning att det är endast på det viset som hyreslagstiftningens många fördelar kan realiseras.